Fru talman! Alf Svensson talar om skolan och hur det ser ut där. Men på det här området borde Kristdemokraterna liksom de övriga borgerliga partierna ägna sig åt lite självrannsakan. Många av de problem vi brottas med i skolan i dag har nämligen sin grund i de nedskärningar som gjordes till följd av den borgerliga budgetsaneringen 1992-1994. Det var då man raserade mycket och förstörde skolgången för de elever som gick ut förra året och i somras. Man skar i skolans budget, också ute i kommunerna, åren 1992, 1993 och 1994, och de nedskärningarna drabbade naturligtvis i första hand elever med särskilda behov. Det var de som fick betala priset för den borgerliga budgetsaneringen. Det är de som nu får Icke godkänt i ett eller flera kärnämnen. Nu pågår arbetet med att bygga upp det som har raserats. Men det tar tid att utbilda lärare. Miljöpartiet har tillsammans med regeringen och Vänsterpartiet anslagit extra medel till skolan, men det behövs som sagt tid. Att då moderater, folkpartister och kristdemokrater under denna återuppbyggnadsperiod försöker driva opposition genom en kombination av svartmålning av skolverkligheten och krav på mer betyg, mer ordning och reda, ändrad vokabulär i skolorna och ökat civilkurage - hur man nu kan ordna det från riksdagens håll - visar på en beklämmande idéfattigdom.

Fru talman, ledamöter, åhörare! Jag måste precis som alla andra börja med det som sker i Afghanistan. För en del år sedan åkte jag längs gränsen mellan Pakistan och Afghanistan i en FN-jeep, genom alla de flyktingläger som ligger utkastade i det som egentligen är det vi i Sverige skulle kalla grustag, med solen mitt på himlen och ingen skugga någonstans. Svält, misär och förtryck i oerhörda dimensioner. Det som var en tragedi då är också en tragedi nu. Det som händer i världen i dag och USA:s rätt till självförsvar är förstås viktigt att diskutera. Den rätten har slagits fast av FN:s säkerhetsråd och stöds av världens alla demokratiska regimer. Men folkrätten sätter också ramarna för hur USA får agera när man utnyttjar rätten till självförsvar. Det måste vara proportionellt, det måste syfta till att skydda civilbefolkningen, och det måste ske i enlighet med folkrätten. USA, FN och världens stater, alla har vi också ett långsiktigt ansvar, ett ansvar för vad som händer om en månad, ett halvår eller fem år. Och det börjar bli hög tid att diskutera hur vi ska kunna åstadkomma en återuppbyggnad av Afghanistan, de insatser, humanitärt, strukturellt och långsiktigt, som måste till. Så bygger man ett långsiktigt förtroende för världssamfundets förmåga att hantera kriser, både akut och långsiktigt. Det blir också en viktig del i en ny säkerhetsordning, men också i en ny världsordning, där mänskliga rättigheter respekteras. Det är också så att vi allihop, jag och du, ni alla som lyssnar, har ett ansvar för demokratin, för öppenhet och för trygghet. Vi måste i vårt vardagsliv nu visa att vi har en annan människosyn, som bygger på respekt för varandra, och inte den som talibanerna och bin Ladin står för. Fru talman! Terrordåden i USA och konflikten i Afghanistan spär ytterligare på den ekonomiska osäkerhet som råder i världen i dag. Det borde stämma till eftertanke också på det området. Människor är rädda för lågkonjunkturen och konsekvenserna av en lågkonjunktur. Vi har ett ansvar för att skapa en robust ekonomi och för att rusta människor och företag inför lågkonjunkturen. Då, fru talman, är det särskilt allvarligt att de sociala klyftorna i Sverige har ökat under de senaste åren. Mest handlar det faktiskt om barnfamiljer, särskilt ensamma mammor, som inte klarar sig på sin inkomst, inte kan lösa ut sin medicin och inte kan gå till tandläkaren om det behövs. Det har också visat sig att deras barn inte orkar med skolan på samma sätt som de annars skulle göra och faktiskt har en sämre hälsa. Nej, jag pratar inte om 30-talets Sverige, utan jag pratar om det Socialstyrelsen har visat i sina senaste undersökningar och det Joakim Palmes välfärdsbokslut har visat. Det lägger ett särskilt ansvar på oss, fru talman, när det gäller att hantera reformer och ekonomi i Sverige. Så här ser det inte ut trots, utan på grund av den politik som förts av regeringen under de senaste åren. Ett exempel på misslyckade och missriktade prioriteringar är diskussionen om tak och golv i trygghetssystemen. Ska vi höja de högsta ersättningarna? Ska vi höja golven? Golven är de lägsta ersättningarna. För mig är prioriteringen att börja jobba med taken innan man har ordnat golven ofattbar. En dryg tredjedel av de vuxna som får försörjningsstöd tvingas söka det därför att de är arbetslösa utan rätt till akassa. De kommer inte ens in så att de kan börja trampa på golven. De får inte vara med. De ställs utanför, därför att det är systemet och inte människorna som prioriteras. I Centerpartiets budgetalternativ vill vi höja golven, de lägsta ersättningarna i trygghetssystemen. I Göran Perssons Sverige har en sjuk student 20 kr om dagen, 140 kr i veckan. Det kan man multiplicera, men det blir inte lättare att leva på vare sig man räknar ut det per dag, per vecka eller per månad. Vi föreslår i stället att man höjer golven till 200 kr för den som är sjuk, den som är arbetslös eller den som är föräldraledig. Det är politik som gör skillnad, som ökar människors självbestämmande, som läker de sociala klyftorna och bidrar till livskraft för människor i hela landet. Vi prioriterar skattesänkningar som gör det möjligt för fler att leva på sin lön, som gör att man kan gå från bidrag till förvärvsarbete, som sänker skatten på boende, som underlättar för företag att anställa och som bidrar till en uthållig tillväxt. Vi vill rusta människor, företag och regioner för att klara en lågkonjunktur, en nedgång i ekonomin. Lägger man ihop detta med strukturella reformer för att minska arbetslösheten, ett reformpaket för att ge de nya svenskarna chansen och satsning på rehabilitering så att människor kan komma tillbaka i arbete och må bättre blir det inte bara en ökad livskvalitet, det blir också en stabilare samhällsekonomi i en tid när det faktiskt blåser rätt hårt ekonomiskt. Fru talman! En av de viktigaste förutsättningarna för att skapa en stabil ekonomi är att företagen kan växa. Att vara företagare innebär att man har ett stort ansvar för sina anställda, sig själv och sin familj, men också för samhället. Då är det viktigt att företagare värderas på samma sätt som andra människor. Men så är det inte i dag. Jag ska bara ta ett exempel från en lång lista. Det handlar om föräldrapenningen. Företagarnas föräldrapenning räknas ut enligt årets alla dagar, men en arbetstagares föräldrapenning räknas ut enligt årets arbetsdagar. Det innebär att en företagare har mycket svårare att vara föräldraledig. När, fru talman och herr statsminister, kommer företagare att betraktas på samma sätt som alla andra människor i vårt land? Kostnaden för att genomföra en sådan reform är enligt riksdagens utredningstjänst bara 20 miljoner kronor. Ganska väl använda pengar för att jämställa människor och göra det rättvisare i landet. Utbildning förtjänar också en stund i en partiledardebatt. Utbildning är den enda verkligt uthålliga vägen till social utjämning och den enda verkligt långsiktiga och stabila grunden för att ge människor möjlighet att klara sig i livet och kunna påverka sin situation. I dag går var tionde elev ut grundskolan utan nödvändiga kunskaper och möjlighet att gå vidare och söka till gymnasieskolan. Det är 10 000 elever varje år. Det är 20 000 oroliga föräldrar. Det är ju en tragedi när dagens skolsystem producerar 10 000 krossade drömmar per år - 10 000. Det finns bra skolor, t.ex. Bredängsskolan i Rinkeby, Lilla skolan i Gryt, där mina egna barn går, som ger alla elever chansen och där engagerade lärare når bra resultat. De borde få visa vägen, för det handlar om att garantera varje ung människa rätten till kunskap. Det handlar om att ge skolorna rätt att styra sig själva och att låta lärare, elever, föräldrar och skolledare vara med och utforma sin skola. Och det handlar slutligen förstås om fler lärare och fler vuxna i skolan. Så kan vi bygga en bra skola för framtiden, så att de elever som lämnar högstadiet har kvar sin tro på framtiden och sitt hopp om att det nog kommer att kunna ordna sig med ett bra liv för dem också. Fru talman! Det är likadant med den regionala klyftan som med den sociala klyftan. För att nå en verklig regional utveckling gäller det att ha som grundbult i politiken tron på människan och tron på att människan vill och kan förändra. Det handlar om att få det fundamentala på plats, dvs. farbara vägar året runt, järnvägsförbindelser för människor och gods, flygplatser för snabba kommunikationer, fungerande dataförbindelser och fungerande telefoner. Det finns inte i dag. Ge människor verktyg och rätt förutsättningar så kommer utvecklingen i gång. Så pratar regeringen, men man gör mindre. Det är lite kul: Vi har i flera år drivit en utvecklingskampanj, Livskraft i hela landet, för sådana orter. Nu kommer det en regionalpolitisk proposition som tar upp frågan om livskraft. Det är väl roligt när orden får den betydelsen. Det är också roligt när regeringen låter som en god medlem i Centerpartiet genom att ta upp livskraft i den regionalpolitiska propositionen. Men sedan faller det platt till marken. Man pratar om en livskraftig landsbygd men gör tvärtom, dvs. sviker löftena till den gröna sektorn. Man föreslår regionalpolitiska åtgärder men gör tvärtom, dvs. avvecklar med kallt stål det självbestämmande i kommuner, landsting och företag som skulle göra det möjligt. Runtom i landet visar ungdomar och äldre att de vill ha mer direktdemokrati, men regeringen gör tvärtom: All makt åt staten, allt makt åt det centrala - centraliseringen och byråkratiseringen som livsprincip. Fru talman!

I dagarna kommer det fler och fler uppgifter om, och ett enigt kommunförbund framhåller, hur svårt det kommer att bli att klara välfärden i framtiden. I går konstaterade Riksbanken i sin inflationsrapport att det finns en påtaglig risk för att de statliga utgifterna kommer att överskrida utgiftstaket vid en oförändrad politik. Samtidigt presenteras dramatiska uppgifter om minskningar av nyföretagandet, och på trappan utanför riksdagen står de fackliga organisationerna och talar om den dåliga ekonomi familjerna har fått. Egentligen talar dessa uppgifter för sig själva. De berättar historien om en regering som satt makten framför politiken och administrerandet framför idéerna. De har misslyckats med tillväxtpolitiken och att få människor att starta och driva företag, och de har misslyckats med att minska den sociala klyftan därför att man tror att lösningen ligger i transfereringar, inte i människors egen försörjning och nya jobb. De har allt svårare att få utgifter att gå ihop med inkomster därför att man inte prioriterar det som är grunden för den framtida välfärden och gör någonting åt de regionala och framför allt sociala klyftorna. Fru talman! Sverige behöver en regering som utgår från att människor både kan och vill ta ansvar. Därför behöver Sverige en regering med ett starkt centerparti.

Fru talman! Det är mycket bra att insikten om terrorismens farlighet har ökat i Sverige. Terrorismen är den yttersta formen av diktatur. Några få med totalt förakt för andra människors värde anser sig ha rätt att med våld tvinga andra till underkastelse. Terroristerna vill skrämma oss till rädsla. Vi ska svara med mod. Terroristerna vill skrämma oss till missmod. Vi ska svara med framtidstro. Terroristerna vill så split och splittring. Vi ska svara med samverkan. Händelserna den senaste tiden har gjort det så uppenbart att människorna på den här planeten hör samman, och händelserna har illustrerat hur bisarrt det är att Sveriges politik delvis påverkas av isoleringspartier. Vi ska inte vara främmande för att den internationella utvecklingen kan bli så dramatisk att de nuvarande samarbetsmönstren i svensk politik måste omprövas, att det blir orimligt att isoleringspartierna har det inflytande de har. Att vi hör mera samman bör naturligtvis påminna oss om att den moraliska utmaningen i välståndsklyftan i världen finns där hela tiden. Varje dag dör fler av svält än alla dem som dog av terrorattackerna i USA. Men det kan ändå inte jämföras: Människorna i USA mördades, dvs. de dog genom en aktiv handling. Men även underlåtenhet är synd lärde man sig i söndagsskolan. Vad som sker i världen i dag är att den rika världen begår underlåtenhetssynder mot den fattiga världen. Sambandet finns i att vi varje dag får illustrerat för oss att det är viktigt också för vår säkerhet hur situationen i fattiga länder är. Det har talats om ett brett program för Afghanistan. Det vore utomordentligt. Men sanningen är att det behövs breda program för många länder. Det borde nu tas ett brett initiativ från den rika världen - varför inte från den europeiska unionen, och varför inte låta Sverige gå i spetsen? Det ska tas ett brett initiativ för global rättvisa. Detta är också inrikespolitik. För varje punkt berör naturligtvis vårt eget land och den politik som olika partier vågar ta strid för. Självklart måste ett initiativ för frihandel ingå. Alla är beredda att säga det utom globaliseringsmotståndarna i isoleringspartierna. Men sanningen är att ett verkligt frihandelsalternativ från Europeiska unionen måste innebära en omprövning av den jordbrukspolitik som nekar fattiga bönder i tredje världen att exportera sina produkter till Europa. Då utmanas genast mäktiga intressegrupper här hemma. Ett sådant internationellt brett initiativ måste också inkludera ökat bistånd. Det går inte att tro att globalisering i meningen frihandel löser alla problem i världen. Det finns hundratals miljoner människor på den här planeten som fortfarande står helt vid sidan av, har aldrig kommit upp på, globaliseringståget. För dem behövs bistånd. Detta måste öka från den rika världen. Sverige har inte särskilt mycket att yvas över. Vi ligger fortfarande inte särskilt mycket över det vi ibland kallar för skammens gräns. Det finns en nästan komisk mellanrubrik i budgetpropositionen, nämligen "Ökade resurser - särskilt på sikt". Det är precis så det är. Man talar vackert om resurser som ska komma om några år. Men i den här budgeten skärs anslaget till humanitärt bistånd ned, och den totala ökningen är mycket blygsam. Ett sådant initiativ måste inkludera skuldavskrivningar. Ett sådant initiativ bör också inkludera en mer human flyktingpolitik från den rika världens sida. Alf Svensson hade mer i förbigående ett resonemang om att vi inte kan göra så mycket åt den internationella tryggheten utan i stället ska koncentrera oss på det som vi kan göra mycket åt. Det är klart att vi rent matematiskt har större inflytande på trygghetspolitiken här hemma. Men varje sådan motsättning - och jag är övertygad om att Alf Svensson håller med mig om det - är naturligtvis numera falsk, eftersom trygghet inkluderar både den globala utvecklingen och den nationella. I morgon börjar Folkpartiets landsmöte som vi håller i Lund. I fonden kommer det att stå: Du ska bestämma. Det är en sammanfattning av en väldigt stor del av det liberala budskapet. Det rymmer också väldigt mycket social sprängkraft. Det liberala egenmaktsbudskapet gäller alla och även människor som av sig själva inte kan ta för sig. Det gäller handikappade och sjuka. Till grupp efter grupp, individ efter individ, säger vi: Du ska bestämma. Gudrun Schyman hade någon formulering om att politiken inte ska utformas så att somligas frihet innebär att andras frihet inskränks. Det är precis det vi tycker sker när exempelvis just Vänsterpartiet nu stöder att tusentals föräldrars och elevers egna val av skola ska omöjliggöras. Budskapet: Du ska bestämma, gäller också pensionärer. De ska inte behöva bli omyndigförklarade för att de blir gamla. Det gäller i boendet. Varför ska politiker bestämma om det är bättre att bo i bostadsrätt, i hyresrätt eller i villa? Det ska naturligtvis människorna bestämma över själva. Verktyget är egen makt: Du ska bestämma. Nu kommer Göran Persson fram till podiet här i kammaren, men det är inte honom jag syftar på när jag säger detta. Verktyget är också mycket verksamt när det gäller ett av de mest försummade områdena i Sverige för närvarande, nämligen de växande problemen i arbetslivet. Det handlar om de förskräckande siffror som nu strömmar in om långtidssjukskrivningar och stress. Går man bakom statistiken och analyserar orsakerna handlar det väldigt ofta om en frustration. Människor känner att de verktyg de har tillgång till inte är tillräckliga för att hantera de problem de ställs inför, kraven från familjen, kraven från arbetsgivaren, kraven från gamla föräldrar och allt vad det kan handla om. Det är inte vi här i denna kammare som vet vad den exakta lösningen är för varje familj. Hur länge ska du jobba? Vilken skola ska du gå i? Hur ska du bo? Poängen är att det är när människor känner att de har kontroll över sin egen tillvaro och att det är de som faktiskt bestämmer så långt som det är möjligt som tendensen till stress minskar. Tänk på alla dessa barnfamiljer som har en oerhört utsatt och jobbig situation. Vi har det perspektiv som en debattartikel drar upp i dag. Den demografiska situationen kommer att bli bekymmersam om inte barnafödandet ökar eller om vi inte har en omfattande invandring med barnfamiljer. Även den möjligheten finns naturligtvis. Det talar för att inte minst barnfamiljernas situation ska analyseras i detta perspektiv. Hur ger vi dem ekonomiska marginaler? Hur ger vi dem beslutsrätt så att de känner att de får kontroll över sin egen tillvaro? Skolan är central i det perspektivet. Även där behöver vi ha större inslag av valfrihet. Individualiseringen ska vara ett honnörsord. Det har det alltid varit i skolpolitiken sedan skolkommissionerna på 1940 talet. Men sanningen är att individualiseringen fortfarande är alldeles otillräcklig. Skolan ska också stå i centrum därför att en bra skola är en förutsättning för att man ska kunna leva på ett bra sätt i ett valfrihetens samhälle. Jag tror att skolan nu kommer att bli en stor valfråga. Jag trodde ett tag att socialdemokraterna skulle göra en frontförkortning, dvs. att de skulle inse att också deras egna väljare är främmande inför en kravlös skola, en skola där man t.ex. har givit upp kraven på arbetsro. Men alla signaler som kommer från departementen, Skolverket och Kommunförbundet talar för att man med full fart kör vidare med den skolpolitik som har misslyckats. I går ägnade man i den socialdemokratiska riksdagsgruppen tydligen tid åt att diskutera friskolor. Det är ett exempel på vilken total felprioritering man gör. Friskolorna är inget problem att tala om i det svenska skolsystemet. Möjligen är de tvärtom en del av lösningen. Problemen ligger i att vi har en otillräcklig satsning på kunskap och lärare. Det har flera gånger bara i år kommit förslag om hur kravnivåerna ska luckras upp. En av de få riktigt bra saker som Ylva Johansson genomförde som skolminister var kraven på godkänt i svenska, engelska och matematik för att få börja på gymnasiet. Det kommer nu utredningsbetänkanden och promemorior från olika socialdemokratiska instanser och utredningar om hur bekymmersamt detta har blivit. Enbart detta bör bli en valfråga. En kravlös skola är ingenting som Sverige och Sveriges ungdomar behöver. Min grundtanke har varit att världen har kommit närmare och att Sverige behöver mer av liberalism. Den signalen kommer att gå ut från Lund de närmaste fyra dagarna. Vårt landsmöte kommer att bli ett startskott för en elva månader lång kampanj för att stärka liberalismens parlamentariska roll i Sverige. Tack ska ni ha.
Fru talman! Jag begärde inte replik med anledning av den förestående liberala offensiven. Vi ska väl avvakta den först för att se vad den innehåller. Jag önskar lycka till på landsmötet i morgon. Jag begärde replik därför att Leijonborg i inledningen på sitt anförande tog upp någonting som jag tycker är en väldigt bra idé och som vi har anledning att samarbeta kring. Det är ett brett internationellt initiativ för att bekämpa orättvisa och fattigdom i världen. Ett sådant initiativ är inte någon ny tanke. Efter den havererade konferensen i Durban stod det klart för alla att vi var tvungna att hitta en ny samtalston och en ny ansats i det internationella umgänget. Mot den bakgrunden har vi vid flera tillfällen i kretsen av EU:s ledare informellt talat om detta. Senast hade jag tillfälle att ta upp det för en vecka sedan när jag hade de nordiska statsministrarna som också är representerade i EU på besök i Stockholm. Vi vill ta ett sådant initiativ. Det handlar självklart om bistånd. Här finns självklart skuldavskrivning, flyktingfrågor och asylfrågor och också miljöfrågor med. Det är det jag ser som möjligt att koppla till för att hitta ett stort internationellt forum för att nästa höst i september starta dialogen igen i Johannesburg i Det är också under en period då våra danska vänner leder den europeiska unionen. Mötet i Johannesburg ska förberedas av en svensk kommission. En sådan kommission bör kunna få ett vidare uppdrag. Jag inbjuder riksdagens partier att vara med i ett sådant arbete för internationell rättvisa och folkrätt.

Herr talman! President Bush kom till makten på ett valprogram som innebär rätt mycket av internationell isolering. Det är en paradox att vi under hans korta tid vid makten har sett den främsta internationella koalition kring ett gemensamt problem som kanske någonsin har upplevts. Här finns förstås det som vi i vår ekonomiska motion till årets riksdag har kallat för världens chans. Jag upprepar att det inte finns något samband mellan terrordåden och kravet på internationell rättvisa, men det indirekta sambandet finns i den mån att vi har fått illustrerat att internationell samverkan är möjlig. Då är det naturligtvis utomordentligt om den svenska regeringen är redo att verka i den riktningen. Vi har haft gott om ord på detta område under årens lopp. Inte minst svenska företrädare har haft en mycket vacker retorik på området. Som jag sade i mitt anförande berör det saker som i hög grad påverkas av inrikespolitik. Men - och jag vill verkligen ta fasta på det positiva och konstruktiva i det som statsministern sade - ibland är det lättare att lösa inrikespolitiska problem om det sker i en bred internationell samverkan. Det vore alltså ett strålande resultat om vi kunde få ett internationellt initiativ för frihandel, för bistånd, för skuldavskrivningar och för gemensamt miljöansvar. Men tyvärr har den svenska regeringen åtskilligt att göra upp med på egen hand om detta ska bli möjligt.

Herr talman! Folkpartiet försöker återigen göra ett stort nummer av sin skolpolitik. Det finns all anledning att påminna Lars Leijonborg om att skolan kommunaliserades för över tio år sedan. Skolan är alltså i allt väsentligt en kommunal angelägenhet. Där har Lars Leijonborgs kommunala politikerkolleger ett stort ansvar. Skolarbetet ute i kommunerna försvåras ofta av att borgerliga politiker sparar på skolan och fördelar pengarna på ett sådant sätt att skolan inte får de resurser som den behöver. Om man tittar på statistiken ser man att det otvetydigt satsas mer på skolan i kommuner med rödgrön eller socialdemokratisk majoritet än det satsas i kommuner med borgerligt styre. Det borde Lars Leijonborg försöka göra någonting åt. Sedan har vi det där med vilka åtgärder som ska vidtas för att förbättra läget. Leijonborg förespråkar liksom Bo Lundgren hårdare tag, mer ordning och reda och betyg redan från första klass. Men det är inte det som skolan behöver. Du bestämmer, var Leijonborgs devis. Bo Lundgren talar i samma ordalag. I skolan ska lärarna bestämma, säger man. Har de tillfrågats om det här med betyg redan från första klass? Såvitt jag vet delar en klar majoritet av lärarkåren Miljöpartiets kritik mot betygen. Ska betygsättningen ha som mål att lugna ned eleverna? Eller vad ska betygen användas till?

Herr talman! Matz Hammarström började med att säga att Lars Leijonborg gör ett stort nummer av Folkpartiets skolpolitik. Vi har gjort det sedan 1842, då vi införde folkskolan. Det var liberala krafter i de fyra stånden i ståndsriksdagen som såg detta som en demokratireform och som en välfärdsreform. Grundtanken var att det är ett nödvändigt verktyg för alla människor att kunna läsa, skriva och räkna för att klara sig i den tidens samhälle. Nu har vi hållit på i 160 år, och sanningen är att det fortfarande finns elever som går ut skolan och som inte kan räkna, skriva och läsa ordentligt. Därför måste vi fortsätta att göra ett stort nummer av denna politik. Vi tror nämligen att den i så oerhört hög grad har med demokrati, välfärd och individens rätt i samhället att göra. Vi ska inte ha betyg från första klass. Men det finns en överväldigande folkmajoritet för mer betyg. Jag tror t.o.m. att det bland Miljöpartiets väljare finns en majoritet för tidigare betyg. Detta gäller inte minst föräldrar med barn i högstadiet. Där anser över 90 % att betygen borde ha kommit tidigare. Betygen är verkligen inte den enda lösningen, men det är en typ av lösning som är viktig att diskutera. Inga miljarder i världen kommer nämligen att rädda den svenska skolan om vi inte vågar ta itu med en del av de grundläggande ideologiska frågorna.

Herr talman! Det är intressant att Lars Leijonborg går så långt tillbaka som till 1842 för att berätta vad gott Folkpartiet har gjort för skolan i Sverige. Man behöver inte gå riktigt så långt tillbaka, utan till 1992 t.ex. i min hemstad Lund. Under de tre åren 1992 miljoner från skolan. Det kanske är intressantare än att veta vad Folkpartiet gjorde 1842. Man kan också undra på vilket sätt betygen ska ha effekten att dämpa oron i skolan och skapa bättre ordning och reda. Vilket syfte har ni med betygen? Det skulle vara intressant att höra det, för Lars Leijonborg gick aldrig in på det riktigt. Det som jag anser behövs i skolan, för en bättre skola, är fler utbildade lärare och specialpedagoger. Den nya lärarutbildningen är bra härvidlag. Den kommer att ge bättre kvalitet på lärarna. Vi behöver ha mer individualiserad undervisning - det tror jag vi är överens om. Det ska inte bara vara en skola för alla utan också en skola för var och en så att elever med behov av särskild stöd verkligen får det. För att detta ska bli möjligt att genomföra behövs de pengar som vi från den rödgröna majoriteten nu anslår och ökar statsbidraget till skolorna med. Men det behövs också ett intresse från de borgerliga politikerna i borgerligt styrda kommuner att verkligen satsa på skolan där ute i kommunerna där de avgörande besluten fattas. Om vi ska få det lugnare i skolan så tror jag också att vi behöver ha en sänkt arbetstid så att föräldrar får mer tid för sina barn.

Herr talman! Jag vet naturligtvis inte exakt vad Folkpartiet gjorde i Lund för tio år sedan. Men jag vet att Lund är en av de kommuner där Folkpartiet är starkast i hela Sverige. Lundaborna verkar alltså inte ha tagit alltför illa vid sig. Med kännedom om mina partivänner i Lund så törs jag lova att nedskärningarna inte var riktade mot verksamhetens innehåll utan mot de delar av verksamheten som med konkurrensutsättning och annat naturligtvis alltid kan rationaliseras. Betygens syfte är naturligtvis först och främst att identifiera problem som kräver åtgärder. Vilka elever behöver extra stöd? Var bör man ta ett extra samtal med föräldrarna om att de nu måste läsa extra med sin dotter eller son? Det är naturligtvis detta som är det allra viktigaste syftet. Det är också en utvärdering av hela systemet. Det är en viktig signal till oss politiker. Vi hör bara i debatten här hur ofta det åberopas att det är problem med andelen godkända t.ex. Det här replikskiftet var ju trevligt, för skolan är en mycket viktig fråga. Men det ska väl inte undanskymma det faktum att statsministern i en tidigare replik har lovat att vi gemensamt ska arbeta för en bättre värld. Det gladde mig mycket.

Herr talman! Låt mig inleda med att kommentera Lars Leijonborgs sista inlägg här. Problemet för skolan i Lund var att den här konkurrensutsättningen inte gav de vinster som man hade tänkt sig. Därför var skolan tvungen att skära i verksamheten för att klara sin budget. Så var det med den saken. Herr talman! Dagarna efter terroristattacken i USA talades det om hur viktigt det var att förhindra att attackerna och den oro de framkallade skulle göra att människor tappade framtidstron. Men vad är då framtidstro och hur visar man det? På väldigt många lät det som om framtidstro visades genom köplust, genom konsumism. I USA talades det om att man skulle vara god medborgare och visa ryggrad genom att använda kreditkortet. Ungefär likadana tankegångar kom från finansminister Ringholm som sade att det var viktigt att hålla konsumtionen uppe. Men framtidstro kan väl inte reduceras till en vilja att konsumera mer? Framtidstro visar sig snarare i viljan att sätta barn till världen eller genom att man vågar kliva ur ekorrhjulet och ta ett år ledigt. Miljöpartiets friår ger en möjlighet till ledighet under ett år med en ersättning på motsvarande 85 % av a-kassan. Förutsättningen är att en arbetssökande kan gå in och vikariera under tiden. Under ledigheten kan man göra vad man vill, t.ex. vara med barnen, studera, resa eller bara vara. Typiskt nog sade Bo Lundgren, när det stod klart att friåret skulle införas i tio kommuner från årsskiftet, att problemet med svenskarna inte var att de jobbade för mycket utan att de jobbade för lite. Det är ett lika oerhört som moderat påstående i en verklighet där alltfler blir sjukskrivna allt längre och antalet utbrända bara ökar. TCO har i dag presenterat en rapport med underrubriken Sverige allt mer barnovänligt. Det är en rapport som bör stämma till eftertanke. Trots FN:s barnkonvention är barnperspektivet fortfarande satt på undantag i politiken. Vi i Miljöpartiet krävde, och fick igenom, att barnkonsekvensbeskrivningar skulle införas och fogas till beslutsunderlaget i alla beslut som påverkar barnen. Men statens kvarnar mal långsamt, och formerna för hur det här ska göras utreds fortfarande. TCO presenterar en del förslag till förbättringar, bl.a. att man ska utvidga arbetsmiljölagen så att den omfattar förskola och fritidshem och att man ska ge elevskyddsombuden en starkare roll. Det är bra förslag. Förslaget om att ändra lagen om anställningsskydd så att risken att bli uppsagd under föräldraledigheten minskar är också bra, liksom förslaget att förnya arbetstidslagen så att den anställde får ökat inflytande över sin arbetstid. Men vi måste våga gå längre än så. Den reform som skulle kunna lösa många av de problem som TCO pekar på heter sänkt normalarbetstid. Sänkt normalarbetstid skulle vara bra för barnen, hälsan, miljön och inte minst för jämställdheten. TCO:s rapport bekräftar bilden av att kvinnan fortfarande gör den ojämförligt största delen av hemarbete. En sänkt normalarbetstid till 35 timmar, och på sikt 30 timmar, skulle innebära en revolution för jämställdheten. Jämställdhetsombudsmannen har tagit tydlig ställning för en förkortning av den dagliga arbetstiden, och då handlar det inte om regeringens skambud på 2 minuter och 24 sekunder om dagen utan om en rejäl arbetstidsförkortning. Med en rejäl förkortning av den dagliga arbetstiden får man bättre förutsättningar att kombinera arbete med föräldraskap och en jämnare fördelning mellan kvinnor och män av betalt och obetalt arbete. En rejäl arbetstidsförkortning kan leda till att kvinnors arbetsskador och långtidssjukskrivningar minskar och att fler orkar arbeta fram till den stipulerade pensionsåldern. En rejäl förkortning av normalarbetstiden leder till en omorganisation inom arbetslivet som kan bidra till att manligt uppbyggda hierarkier luckras upp och till strukturförändringar som ändrar maktförhållanden mellan kvinnor och män i arbetslivet. Herr talman! Olof Palme sade så här 1985: Jag tror att vi kan lita på att en förkortad arbetstid skulle vara bra för barnen och att den också i högsta grad skulle gagna jämställdheten. Kanske är det så att det inte kommer att ske någon avgörande förändring av arbetsfördelningen i yrkeslivet eller i hemmet om vi inte får en förkortad arbetstid. Det skulle vara skönt att få höra Göran Persson säga så i dag. Låt mig så gå över till miljön. Som alltid sägs det nästan ingenting om miljön i partiledaredebatterna förrän en representant för Miljöpartiet kommer upp i talarstolen, och det är betecknande. Just nu håller vi på att förhandla om den viktigaste framtidsfrågan av alla, nämligen växthuseffekten och en politik för att minska de koldioxidutsläpp som orsakar den. Man kan inte kompromissa med växthuseffekten. Här finns en tydlig gräns för vår förhandlingsvilja. Miljön är inget särintresse, utan det är någonting som berör oss alla. Det senaste årtiondet har tolv av EU:s femton stater ökat sina utsläpp, trots att man vet att de måste minska. Transportsektorns utsläpp ökar i hela EU. Den ökande växthuseffekten är historiskt sett mänsklighetens största ingrepp i livsmiljön. Risken är att vi på sikt får uppleva kraftigare höststormar, skyfall och översvämningar t.ex. här i Sverige, svält och umbäranden för människor i vissa länder och framtida massflykt för människor i andra länder. Klimatförändringarna går att hejda, med då krävs det politiskt mod och beslutsamhet. Vi vet inte ännu om regeringen är beredd att visa det modet och den beslutsamheten. Klimatkommittén har satt upp ett ambitiöst mål för att begränsa ökningen av koldioxidhalten i atmosfären fram till 2050 som innebär att vi i vår del av världen måste halvera våra utsläpp. I det arbetet måste Sverige ta sitt ansvar och våga vara ett föregångsland. Miljöministern sade i ett tal i London den 1 oktober att klimatet inte går att förhandla om, men här hemma i den politiska verkligheten på behörigt avstånd från de internationella högtidstalen hålls inte fanan särskilt högt. Då är det en minskning av koldioxidutsläppen med 2 % som gäller. Det uppjusterades till en minskning på 4 % häromdagen. Men om utsläppen bara minskar med 4 % fram till 2010 har vi 46 % till att åtgärda på de återstående 40 åren fram till 2050. Det betyder att takten måste ökas avsevärt. Det är kanske möjligt att genomföra, men det är varken ansvarsfullt eller effektivt. Sverige kan klara den utsläppsminskning på 8 % som EU-kollektivet förbundit sig till. Vi måste våga gå före med en smart och nytänkande politik. Vi i Miljöpartiet har presenterat konkreta förslag för regeringen på samma sätt som de gröna i Tyskland, Frankrike, Belgien och andra länder. Tillsammans kan vi åstadkomma den kursändring som Sverige och världen behöver. Frågan är om Socialdemokraterna vill och vågar. Vi är övertygade om att man kan minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser med 8 % fram till 2010 om bara den politiska viljan finns. Det ska vara möjligt att tanka förnybara klimatneutrala bränslen på alla bensinmackar, vilket också ökar valfriheten för konsumenten. Med skärpta byggregler för nybyggnation när det gäller energiförbrukning minskar vi utsläppen samtidigt som hyresgäster och villaägare får mer pengar över till annat. Med ekonomiska styrmedel kan vi stimulera ett mer miljövänligt beteende. Det kan t.ex. ske genom en klimatrelaterad landningsavgift för flyget, genom ökad skatteväxling, genom kraftigt reducerad beskattning på bilar som går att köra på annat än bensin och diesel, genom mer investeringar i järnväg och betydligt mindre investeringar i nya fyrfältsmotorvägar. Förslagen finns där. Möjligheterna finns där. Vi väntar på regeringens ställningstagande. På de borgerliga partierna har vi ingen anledning att vänta. Klimatpolitiken är ju för dem närmast en blind fläck.

Herr talman! Det har nu gått en dryg månad sedan de fasansfulla terrordåden i USA skakade världen. Bilderna av World Trade Center i lågor finns i vårt minne som en förfärlig påminnelse om världen av i dag. I varje nyhetssändning, i varje dagstidning påminns vi om terrorismen: människor i sorg, bombastiska uttalanden från talesmän för terrornätverket al Quaida, spridning av mjältbrandsbakterier och människor på flykt. Ingen av oss lämnas oberörd av detta. Det är en tid av starka känslor, en tid av växande otrygghet. Herr talman! I tider av oro behöver vi varandra. Jag har alltsedan den 11 september manat till allvar och samling, till beslutsamhet och ansvarskänsla för det samhälle som vi har byggt upp tillsammans och som vi, trots alla dess brister, känner stolthet över. Också i vårt land har det upptäckts brev med okänt innehåll. Även om ingen smitta har hittats i de svenska försändelserna är det viktigt att ansvariga myndigheter fortsätter att arbeta för högtryck. På samma sätt är det viktigt att vi som har att leda landet lever upp till vårt ansvar. Men många behöver dela ansvaret. Få saker skrämmer så som hot kopplade till nukleära, biologiska och kemiska stridsmedel. Vad vi står inför är dåd avsedda att skapa just oro. Rädsla och handlingsförlamning är terrorismens yttersta syfte. Oron får inte överskugga beslutsamheten att handla. Allvar är vad som krävs, och konstruktivt samarbete. När det gäller de nukleära, biologiska och kemiska hoten finns redan en arbetsgrupp i funktion inom Regeringskansliet. Den består av en rad myndigheter och departement och har i uppgift att samordna förberedelser, uppmärksamma brister och förbättra beredskapen och förmågan hos ansvariga myndigheter att samordna och hantera hot och händelser av denna typ. I budgetpropositionen avsattes 10 miljoner kronor för att stärka detta samarbete. Regeringen har med anledning av den senaste tidens händelser givit gruppen direktiv och resurser för att påskynda arbetet. Ett exempel på nya åtgärder är att en jourberedskap nu byggs upp, som gör det möjligt att få kontakt med viktiga forskare dygnet runt och året runt, en beredskap som tidigare inte funnits. Även det internationella samarbetet har intensifierats på alla nivåer i olika organ. På fredag kommer EU:s stats och regeringschefer för andra gången på en månad att mötas för att bl.a. diskutera kampen mot den internationella terrorismen. På global nivå är ett revitaliserat FN nyckeln till framgång. För en vecka sedan beslöt regeringen ska underteckna FN:s konvention om bekämpning av finansieringen av terrorism. Ett femtontal olika åtgärder planeras nu också inom ramen för Justitiedepartementets ansvarsområde i samarbete med övriga EU-länder, FN och Europarådet. Trots den stora mängd insatser som vi har vidtagit sedan terrordåden för en dryg månad sedan måste vi ändå fråga oss: Räcker detta? Är Sverige tillräckligt rustat i kampen mot den internationella terrorismen? Vi måste vända på alla stenar och på nytt genomlysa samhällets beredskap. I regeringsförklaringen utlovade jag initiativ till sådana insatser. Regeringen kommer under hösten att tillkalla en särskild utredningsman med följande uppdrag, som vi kommer att samråda med riksdagens partier omkring: För det första ska en kartläggning och analys göras av myndigheternas beredskap inför extraordinära händelser och deras arbete i anslutning till och tiden efter händelserna i USA den 11 september. Hur fungerade rutiner, samband, jourlistor, instruktioner och förordningar? För det andra ska utredaren se över Sveriges förutsättningar att bidra i det internationella samarbetet. På detta område pågår för närvarande ett intensivt internationellt lagstiftningsarbete t.ex. vad avser information om bankkonton. Utredaren ska dock belysa om det alltjämt finns luckor i regelsystemet eller i myndigheternas förutsättningar att verka över gränserna i extraordinära situationer. För det tredje ska utredaren se över om prioriteringarna är optimala och resurstilldelningen tillräcklig inom och mellan de många sektorer och myndigheter som berörs. För det fjärde ska utredaren överväga om det på några områden finns behov av en särskild lagstiftning vid extraordinära situationer. I Sverige har vi på flera områden särskild lagstiftning som kan sättas i kraft vid krig och krigsfara. Något motsvarande regelsystem finns dock inte för andra extrema händelser. Bör ett sådant införas? För det femte ska utredaren översiktligt studera lagstiftning och centralt myndighetsarbete i några med Sverige jämförbara länder. Särskilt bör uppmärksammas insatserna som vidtagits efter den 11 september 2001. Vad kan vi lära av andra länder? Så långt det i regeringsförklaringen aviserade uppdraget. Herr talman! Ingen vettig människa vill se bomber falla. Ingen vettig människa vill att oskyldiga personer ska komma till skada. De allra flesta av oss känner stort obehag inför det som nu sker i Afghanistan. Jag förstår att många undrar hur FN kan sanktionera bombningar av ett land såsom nu sker. Jag tror att det är avgörande att vi lugnt och sakligt försöker bena upp de frågeställningar som är aktuella. Först: Alla länder har rätt till självförsvar - artikel 51 i FN-stadgan. FN:s säkerhetsråd har i två resolutioner bekräftat att denna rätt till självförsvar gäller även vid storskaliga terroristattacker som den som drabbade USA den 11 september. Rätten till självförsvar omfattar även militära medel. Men - det tål att understrykas: En militär aktion måste ske i överensstämmelse med folkrätten. Det betyder att den måste vara riktad mot legitima och avgränsade mål. Det betyder att varje insats måste vara proportionerlig i förhållande till sitt syfte. Det betyder att den som genomför aktionen så långt det är möjligt måste se till att oskyldiga civila inte drabbas. Förenta staterna och Storbritannien bör nu återkommande rapportera till säkerhetsrådet på det sätt som man redan börjat med. Hittills har FN:s säkerhetsråd givit ett enhälligt stöd för de militära aktionerna. Enighet råder om att aktionerna står i överensstämmelse med FN-stadgan och de två säkerhetsrådsresolutionerna. Denna syn delas också av årets fredspristagare FN:s generalsekreterare Kofi Annan. För svensk utrikespolitik har folkrätten alltid varit en hörnsten. Världen behöver ett regelverk som skyddar människors säkerhet i alla nationer, såväl små nationer som stora. Världen behöver regler som slår fast att den gemensamma utgångspunkten alltid måste vara alla människors lika värde. För detta finns FN och folkrätten. FN-stadgan är det främsta rättesnöret för det internationella samfundet. Den kom till för snart 60 år sedan i en tid då konflikter var något som huvudsakligen förekom mellan stater. Allt kunde inte förutses av FN-stadgans fäder. Hoten mot internationell fred och säkerhet förändras. Folkrätten måste följa med, utvecklas och anpassas. Herr talman! Vem ska göra en sådan tolkning? Vem ska stå för att folkrätten ständigt förändras och anpassas till sin samtid? Som jag ser det finns det bara ett svar: FN och dess säkerhetsråd. Detta är vad som just nu sker. Säkerhetsrådet har givit sitt omdöme. Vi har i dag ett FN och ett säkerhetsråd som tar sitt ansvar, som fyller det tomrum och de oklarheter som kan finnas i folkrätten. Naturligtvis gör FN mer än så. FN:s flyktingkommissarie har agerat snabbt för att minska det humanitära lidandet i Afghanistan. Världssamfundet ställer upp med resurser - drygt 300 miljoner kronor från svensk sida. FN:s säkerhetsråd har agerat snabbt för att stoppa tillflödet av pengar till den internationella terrorismen och antagit nödvändiga resolutioner som nu tillämpas i nationell lagstiftning. FN:s generalsekreterare har agerat snabbt för att förbereda återuppbyggnaden av ett demokratiskt och fritt Afghanistan och utsett den förre algeriske utrikesministern Brahimi som ansvarig för arbetet. Listan kan göras längre. Säkerheten i världen är beroende av alla de verksamheter FN ägnar sig åt. Framför allt är vår gemensamma säkerhet beroende av ett starkt FN. Kampen mot terrorn ökar nu sammanhållningen i världen. Det är inte en kamp mot en religion, mot muslimer. Det är en kamp mot mördare och mot terrorister. Det är den kampen som förenar. Det är en kamp för demokrati och för människovärdet. En helt ny koalition har vuxit fram mellan nästan samtliga världens länder. Sida vid sida står i dag stater som vi vant oss vid att se på som bittra fiender. Där står USA och Ryssland; där står Indien och Pakistan. Det är en helt ny situation som mitt i oron inger hopp. Hoppingivande är också att tendensen mot ett allt svagare amerikanskt engagemang i FN nu viker. USA närmar sig åter FN. Vi har i dag ett väsentligt starkare FN än på länge. Detta ska vi värna, inte undergräva genom att ifrågasätta säkerhetsrådets rätt att tolka folkrätten. Detta är centralt. Om man hamnar i en situation där man ifrågasätter säkerhetsrådets rätt att tolka folkrätten blir det också möjligt att ifrån denna talarstol göra likhetstecken mellan det som nu sker i Afghanistan och det som sker och har skett i Tjetjenien. Att vi alltid har tagit avstånd från det ryska övervåld som sker i Tjetjenien är ju ett uttryck för just vår anslutning till folkrätten. Rysslands kampanj i Tjetjenien har inget stöd av FN:s säkerhetsråd. Det är ett våld som inte är proportionerligt i förhållande till sitt syfte. Men för den som inte utgår från folkrätten blir det lätt att sätta likhetstecken mellan självförsvarsaktionen i Afghanistan och Rysslands övervåld i Tjetjenien. Jag varnar för en sådan hållning. FN fungerar på många sätt precis som vi i ett litet land som Sverige önskar: med kraft i sitt agerande, med stark uppslutning från medlemsländerna och med förmåga att värna freden, demokratin och människovärdet. Herr talman!

Allt sådant är viktigt. Det engagerar oss. Vi brinner för det. Men samtidigt, i en tid som denna, förstår vi att det just nu också finns andra och större saker att samlas omkring än det som för tillfället är stridsfrågorna i svensk inrikespolitik. Därför ville jag, herr talman, använda denna partiledardebatts första inlägg till att göra denna principiella deklaration om hur vi ser på folkrätten och FN:s betydelse.

Herr talman! Bo Lundgrens fråga är naturlig. Den tillhör naturligtvis riksdagens skyldighet och rätt att diskutera. Jag ska villigt erkänna att jag känner mig osäker på den ekonomiska utvecklingen. Jag är nog inte ensam där. Jag tror att vi alla just nu söker efter tecken: I vilken riktning går det? Min bedömning är den att vi går in i en fas av avmattning som ändock nästa år har förutsättning att vända uppåt. Så tror vi från regeringens sida att det kommer att utveckla sig. Där är vi en del i en ganska stor internationell kör. Det är en samfälld bedömning just nu. Men vi vet inte. Men då är det viktigt att man för en politik som medger nya initiativ och som också lämnar utrymme för att möta en nedgång som kan bli kraftigare än den som vi nu ser. Vi har under de gångna åren med stöd av en riksdagsmajoritet byggt upp marginaler i svensk offentlig ekonomi. Vi är inte trängda statsfinansiellt. Nästa år stimulerar vi t.o.m. den svenska inhemska efterfrågan med ca 40 miljarder kronor och har ändå ett överskott i de offentliga finanserna. Det är ett styrkebesked. Det var dit vi ville komma, att i lite sämre tider kunna säga till barnfamiljer, pensionärer och andra att vi står för en politik som också i sämre tider syftar till utjämning. Vi tror att den trygghet som ligger i rättvisan är en drivkraft också för ekonomiska initiativ. Vi håller fast vid den politiken. Därutöver gör vi, som ni alla vet, en omfattande regionalpolitisk satsning, en omfattande satsning på infrastrukturen samt en omfattande satsning på högskola och forskning. Det är en politik som jag uppfattar som offensiv. Men jag skulle aldrig drömma om att säga att det är en politik som i alla lägen gör att jag känner mig lugn. Det kan ingen statsminister göra någonstans i världen i dag.

Herr talman! Jag sätter värde på Bo Lundgrens erkännande att vi nu har kommit ur den kniptång när det gäller offentliga finanser som Sverige har befunnit sig i under en mycket lång tid. Ja, det har vi gjort och det ska vi tacka den här riksdagen och dess föregångare för. Det har varit ett hårt och tålmodigt arbete. Men vi har nu skaffat oss en frihet. Det är bra att vi alla ser den. Vi behöver den om vi ska klara de stora åtaganden som vi har på välfärdsområdet. Sedan är det ingen hemlighet för Bo Lundgren eller för någon annan att det samarbete som vi har med Miljöpartiet och Vänsterpartiet omfattar inte utrikespolitik, säkerhetspolitik och Europafrågor. Jag tror inte att jag behöver fördjupa mig i varför vi har gjort det valet. Det är säkert ett naturligt ställningstagande från alla tre partier. Däremot har vi inte kommit så långt som vi skulle ha önskat med det samarbete som vi har haft om den ekonomiska politiken, om sysselsättningspolitiken, om miljöpolitiken och om jämställdhetsfrågorna. Men Sverige är i alla avseenden i dag i ett läge då vi har bättre förutsättningar än vad vi hade i motsvarande konjunkturfas vid tidigare tillfällen. Samarbetet kan naturligtvis ta åt sig en del av äran för detta. Om Bo Lundgren bjuder in till ett brett samarbete är jag alltid öppen för ett sådant. Men låt mig göra ett klarläggande på en punkt. Det är tre saker som går igenom i de borgerliga partiernas gemensamma ekonomiska politik: massiva utförsäljningar av statliga företag, stora skattesänkningar med dålig fördelningspolitisk profil utöver dem som regeringen redan gör och dessutom en finansiering av skattesänkningarna som ofta innehåller det som vi trodde att man hade kommit bort ifrån, nämligen s.k. dynamiska effekter, dvs. att de finansierar sig själva. En sådan politik är vi inte beredda att samarbeta omkring. Den har lett oss in i fördärvet tidigare. Vi ska inte tillbaka dit en gång till.

Herr talman! Bo Lundgren stöder regeringens tolkning av folkrätten reservationslöst, och regeringen stöder USA:s bombningar i Afghanistan reservationslöst. Det finns andra tolkningar av folkrätten. Vi är helt överens om att det är FN och folkrätten som ska gälla. Det är alldeles riktigt att länder har rätt till självförsvar enligt artikel 51. Men, precis som statsministern sade, finns det också regler för hur den rätten ska användas. Det finns även en restriktion som innebär att man kan använda sig av den rätten i avvaktan på att säkerhetsrådet fattar de nödvändiga beslut som krävs för att upprätthålla fred och säkerhet. Ett beslut om en ny resolution med konkreta förslag fattades också i FN den 28 september. Jag är inte ensam om att hävda att frågan i och med detta borde föras tillbaka till säkerhetsrådet. Jag är inte ensam om att hävda att det går att tolka folkrätten så att det är säkerhetsrådet som ska ta ställning till bevisen och som ska diskutera vad som ska göras. Sverker Åström och Maj Britt Theorin har framfört samma tolkningar, och det finns många fler, inte bara i Sverige utan också i andra länder. Det är inte att försvaga FN och FN:s nutida och framtida roll att föra en aktiv diskussion om folkrätten och tolkningen av den utifrån att vi befinner oss i ett nytt läge. Detta har aldrig hänt förr. Nu ska vi diskutera hur vi ska förhindra att det händer igen. Det är också många, som i likhet med mig, ser hur våldsspiralen trappas upp, och de varnar för att de militära insatserna och bombningarna i själva verket spelar terroristerna i händerna.

Herr talman! Reservationslöst stöd för USA:s rätt att försvara sig - självförsvarsrätten är ett fundament i folkrätten. Men när USA försvarar sig ska den rätten också utnyttjas på ett sådant sätt att den står i överensstämmelse med internationell lag, och då har jag talat om vad som gäller. Det är oerhört viktigt att inse att det finns två led i resonemanget. Det är inte fråga om ett reservationslöst stöd för olika typer av insatser, utan om ett reservationslöst stöd för USA:s rätt att försvara sig. Det var det första. Jag hade hoppats att Gudrun Schyman skulle ta tillfället i akt att rätta till sitt misstag om Tjetjenien. Det är faktiskt så att vi alla har protesterat mot Rysslands oproportionerliga våld i Tjetjenien. Det är orimligt att använda Tjetjenien som någonting som är en parallell till det som nu sker i Afghanistan, såvida man inte helt bortser från folkrätt. Passa på, Gudrun Schyman, att använda den sista repliken till att faktiskt inte hamna i den positionen! Sedan är det på det viset, herr talman, att det initiativ som jag talade om med Lars Leijonborg om ett brett svenskt samarbete för en rättvisare värld kommer vi socialdemokrater alltid att utgå från. Detta samarbete måste bygga på en uppslutning kring internationell folkrätt, annars är det meningslöst.

Herr talman! Självklart ska vi sluta upp kring den internationella rätten. Det är därför som vi också i detta läge ska se till att den inte missbrukas. Det är därför som vi ska se till att det blir fullständigt klart att enskilda länder inte kan ta den internationella ordningen i egna händer. Jag vill gärna höra av Göran Persson hur han ser på möjligheten, om USA tycker att det finns terrororganisationer i andra länder, att utvidga de militära insatserna - man har talat om det - till att också gälla andra länder. Tycker Göran Persson att det är säkerhetsrådet som ska fatta beslut om en sådan utvidgning? Eller har USA rätt att göra det på egen hand för att det sedan ska diskuteras och bedömas i säkerhetsrådet? Vem ska ha initiativet - det är det frågan handlar om - är det en enskild stat eller är det säkerhetsrådet? När det gäller Tjetjenien handlade frågan om att det då var fullständigt klart för var och en att militära medel inte är något sätt att bekämpa terrorismen på, och det var därför jag tog upp den. Det var en klarhet då, men tydligen inte nu.

Herr talman! Den här debatten har handlat om folkrätt. För man in en jämförelse mellan Tjetjenien och Afghanistan i debatten har man nog anledning att nyansera och precisera sitt resonemang. Det vore ju ohyggligt dystert om vi i Sveriges riksdags kammare hade partier som folkrättsligt hamnade i läget att Ryssland hade rätt att bomba i Tjetjenien men att USA och Storbritannien inte hade rätt till självförsvar i Afghanistan. Tänk igenom detta ordentligt! Sedan folkrätten återigen. Är det så att USA, Storbritannien eller andra ser att det pågår ett arbete som syftar till att stödja terrorister, har FN sagt att alla de som stöder, finansierar, härbärgerar internationell terrorism är delaktiga av terrorismen. Självförsvarsrätten gäller också där. Då ska man kunna förete tydliga bevis och göra det mycket troligt att det hänger ihop på så sätt. Den aktuella situationen, som jag har läst den, är inte av det slaget att något sådant andra land är aktuellt. Men skulle det vara aktuellt ska det också prövas enligt folkrättens regler, ingenting annat. Allt annat leder ut i ett tillstånd där vi som litet land så småningom kommer att finna att vi är rättslösa.

Herr talman! Det var utomordentligt välgörande att Göran Persson så entydigt redde ut vad folkrätten tillåter och inte tillåter. Göran Perssons anförande var ju ett utomordentligt skarpt vidräknande med de två stödpartier som regeringen har i en lång rad frågor. Göran Persson nämnde att här står Indien och Pakistan sida vid sida och Ryssland och USA sida vid sida och att hela säkerhetsrådet är enigt. Det skulle då ha tett sig utomordentligt konstigt om inte vi skulle kunna få till stånd ett samförstånd över den s.k. blockgränsen i vårt land. Det är samtidigt sällsamt att ett par av riksdagens partier ska förfäkta de ståndpunkter som man har gjort här i dag. Jag tycker också att det är utomordentligt bra att det förbereds ett arbete i regeringen som handlar om hur Sverige ska kunna förbereda sig för eventuella aktioner av något nära nog otänkbart slag i en framtid. Jag tror också att det är viktigt - politik handlar ju också om opinionsbildning, det tror jag att vi alla är överens om - att vi talar om hur tryggheten kan förstärkas runtom där vi verkar och finns - i familj, i skola, på arbetsplatser - och vågar samtala om de här frågorna och fundera över hur tryggheten förstärks i vår miljö där vi dagligdags befinner oss. Herr talman! Jag tyckte att det var tilltalande att Göran Persson med sådant allvar strök under de här frågorna. Det var bara synd att Göran Persson, när han sedan tog upp inrikespolitiken, sopade med en kvast som inte var särskilt seriös då han talade om att borgerligheten ska sälja ut en enorm mängd och att borgerligheten sysslar med dynamiska effekter, för det var ju inte korrekt.
Herr talman! Vad glad jag blir om jag har fel. Då kan väl Alf Svensson berätta för mig vad det är för försäljningsintäkter som kristdemokraterna har i sin budget på 160 miljarder kronor och som är till utförsäljning av statliga företag. Vad är det för någonting? Är det Vattenfall som ska säljas? Vad står på listan, Alf Svensson? Detta är det första. Det andra är att man talar om att man ska finansiera stora skattesänkningar för de bäst ställda genom att höja produktiviteten i vård och omsorg. Det innebär att de som i dag arbetar ska göra lite mer eller att de som i dag arbetar ska bli några färre men att arbetsuppgiften ska vara lika stor. Det är vad som menas med produktivitet om det i den andra kolumnen står att det ska sparas 9,7 miljarder kronor. Utveckla gärna det där! Jag tror inte att det där är möjligt. Jag tror att när det möter verkligheten finns det ingen sådan rimlig politik att lansera, och då finns inte besparingen. Men vi vet ju att den stora skattesänkning som är utlovad kommer att genomföras, och sedan försätter man sig i ett läge som vi har sett förut. Det var detta som jag upprördes över och kallade för dynamiska effekter. Trygghet är att veta att också den som är diabetiker är försäkrad vid arbetslöshet och sjukdom. Trygghet är att veta att alla är med i de skyddsnät som vi bygger upp. Trygghet är att barn och gamla står i centrum för våra ansträngningar. Trygghet är att Sverige växer och utvecklas. Låt oss tala om trygghet. Det är ett fantastiskt ord, en stark signal i en orolig tid som rymmer allt av konstruktiv politik. Men svara gärna på frågan om utförsäljningar och dynamiska effekter.
Herr talman! Göran Persson kan vara glad, för han har fel. Hoppas att glädjen håller i sig ett tag. När vi pratar om produktionsökning så behöver inte Göran Persson börja tala om sjukvård och offentlig sektor. Tala om svenskt näringsliv! De behöver omedelbart få förbättringar, inte minst småföretagsamheten. Det nämnde jag i mitt anförande, och det skulle förvåna mig om inte också Göran Persson, åtminstone så småningom, kommer till insikten att detta är nödvändigt för att vi ska hålla uppe de siffror på ekonomisk tillväxt som regeringen för närvarande tvingas skriva ned - dag efter dag, höll jag på att säga. Göran Persson kommer sedan in på trygghet. Men det är väl ändå inte så att Göran Persson har monopol på trygghet? När Göran Persson föreslår skattesänkningar är det alltid korrekt. När Göran Persson föreslår utförsäljningar, för Göran Persson har ju så småningom kommit fram till att det är en görlig metod, är det alltid den korrekta nivån. Det här monopoliserandet som Göran Persson ständigt håller på med när vi kommer in på inrikespolitik är inte riktigt trovärdigt. Det är inte så att regeringen har monopol på all klokskap och på alla idéer som lanseras här, idéer som Göran Persson inte så sällan tar till sig efterhand, och ofta för sent. Tiden har naturligtvis gått ut nu för att vi ska kunna fortsätta och resonera om vad som står i Kristdemokraternas budgetmotion, men jag vill med bestämdhet påstå att Göran Persson har läst den alldeles för lättvindigt - om han över huvud taget har läst den.

Herr talman! Det var ju synd att inte Alf Svensson kunde kommentera det enkla faktum att Kristdemokraterna år 2002 ska sälja statliga tillgångar för 40 miljarder kronor. 2003 ska man sälja för ytterligare 60 miljarder och 2004 för ytterligare 60 miljarder. Jag påstår, Alf Svensson, att ni tänker sälja ut Vattenfall. Det är vad det handlar om. Eller så tänker ni sälja ut det som finns kvar av Telia, jag vet inte vilket, om ni ska upp i den typen av tal. Dessutom finns ju samma siffror hos Moderaterna, så det är uppenbarligen samordnat. Låt mig bara göra klart en sak. Vi vill ha ett statligt ägande också i svenskt näringsliv. Det ska vara ett uttryckt för ägande vid sidan av ett stort, privat, vitalt ägande. Ibland ska det vara kooperativt ägande, såväl konsumentkooperativt som producentkooperativt. Ibland ska det vara kommunalt ägande. Det ska vara en blandad ekonomi. Jag har utomordentligt svårt att se vari klokskapen består i att nu sätta ut 160 miljarder kronor i försäljningsintäkter, dessutom i en tid då ekonomin vänder nedåt. Vem ska vi, enkelt utryckt, ge bort Vattenfall till? Det är en dålig politik. Det är en politik som har tillämpats förut, under perioden 1991-1994. Det var ingen framgångsrik försäljning som gjordes då heller. Det är därför jag är kritisk, Alf Svensson. Jag har nog, sorgligt nog, inte läst fel, utan detta finns i Kristdemokraternas partimotion. Om sedan inte Alf Svensson har sett det har jag ingen synpunkt på det. Det är sådant som händer en hårt arbetstyngd partiledare. Det är mänskligt. Men titta på det, och försök i nästa debatt svara på varför vi nu, när ekonomin vänder nedåt, ska sälja ut fin egendom som vi äger gemensamt. Det är obegripligt.

Herr talman! Också jag vill för Centerpartiets räkning säga att vi uppskattar den samsyn som finns när det gäller folkrätten och synen på FN:s roll och säkerhetsrådets arbete. Det som jag tänkte fråga statsministern om handlar om vanliga människors oro för sin egen ekonomi i ett läge när människor verkligen funderar över det som händer i världen och hur det spiller över gränserna in i Sverige. En av de saker som bekymrar väldigt mycket är ju de människor som har en besvärlig familjeekonomi och som nu inser att det kan stunda ännu hårdare tider. Jag förstår inte den budget som har lagts fram från regeringens sida och den politik som förs där man över huvud taget inte diskuterar lägstaersättningarna och den nivå som finns för människor som är arbetslösa, som är sjuka eller som är föräldralediga. Framför allt gäller det den stora grupp som inte ens kommer in och får del av de här ersättningarna för att de inte har hunnit kvalificera sig än. Man kan fundera på synen på unga människor och deras upplevelse av rättssamhälle och trygghet i Sverige när en ung student bara har 20 kr om dagen i sjukersättning. Med en sådan ersättningsnivå förstår ju alla att det handlar om att blir man sjuk får man gå till socialen. Det är inte bra när det är en sådan situation för unga människor. I ett sådant här ekonomiskt läge ska det vara stabilitet och trygghet och en lugn och stadig hand i ekonomin. Jag uppskattar att man sätter upp nya mål, t.ex. målet om att minska antalet socialbidragstagare. Men hur ska det gå till i den rådande ekonomiska konjunkturen och med de förslag som föreligger?

Herr talman! Det finns all anledning att ta människors oro på allvar. Jag är själv orolig. Alla som sitter i den här kammaren är oroliga. Vi kanske inte kan sätta oss in i hur alla människor har det. Det är förmätet. Men vi delar oron. Jag inser att i tider av ekonomisk osäkerhet är det de människor som har de minsta marginalerna som är mest sårbara. Därför blir det viktigt för oss att hela tiden säga att vi inte tänker släppa greppet om arbetslöshetsbekämpningen. Vi ska inte falla tillbaka till massarbetslöshet en gång till. Vi ska klara fyraprocentsmålet och fortsätta uppåt med sysselsättningen. Det är vår ambition. Där ligger regeringens huvudprioritet. Det finns ingenting som är viktigare för människors trygghet än att ha ett arbete att gå till. Sedan tycker jag att Lena Ek är lite orättvis när hon säger att vi inte gör någonting i fråga om de grundnivåer som finns. Det gör vi faktiskt. I föräldraförsäkringen har, inte minst tack vare Miljöpartiets kraftfulla insatser, grundgarantierna höjts ordentligt. Vi har också höjt golvet, den lägsta nivån, i a-kassan. Det är också väldigt viktigt. Det vi nu vill är att få stöd i kammaren för att också höja taket i a-kassan. Människor som riskerar att förlora sin inkomst bör ha en försäkring som täcker inkomstbortfallet. Läs någon av morgontidningarna i dag, som beskriver hur svårt det är för en diabetiker att få en försäkring som täcker vid sjukdom och inkomstbortfall, inse när ni läser detta hur otroligt fin den sociala försäkringen är som omfattar alla och inse hur viktigt det då är att vi inte förstör den genom att låta taket vara för lågt. Det ska höjas. Det är en rättvisefråga. Det är en trygghetsfråga för oerhört många människor som har drabbats av sjukdom - kanske sent i livet. Det tycker jag är viktigt.
Herr talman! Statsministern säger att det är svårt för oss att sätta oss in i människors situation, och det är det förstås. Det kan man fundera över. Det kan det vara emellanåt. Men det är ändå så att trygghetssystemen inte omfattar alla människor i Sverige i dag. Man måste nämligen jobba heltid ett helt år för att kvalificera sig in i dem. Stora grupper står utanför. Jag tycker att det skulle vara nyttigt att fundera en stund över deras situation och försöka sätta sig in i hur de har det eller att fundera en stund över hur en student som blir sjuk och får 20 kr om dagen har det. Jag tycker också att det är viktigt med takdiskussionen av lojalitet till trygghetssystemen. Men jag tycker att man ska rensa runt golven först så att där är rent och snyggt så att faktiskt alla kan traska runt på dessa golv. Höjningen av grundnivån i föräldraförsäkringen är jättebra, men den stannar ju på en tredjedel av vägen. Det är 120 kr om dagen, 3 600 kr i månaden. Det går inte att leva på detta, det är likadant där. Det är socialkontoret som ska stå för försörjningen för de unga föräldrarna. Det är nämligen nästan alltid unga föräldrar som det handlar om. Jag ska säga något om ersättningen till de sjuka. Hur försäkringsbolagen hanterar diabetiker, för tidigt födda barn, kvinnor som har utsatts för våld i hemmet, osv. förtjänar en rejäl diskussion, och vi behöver sätta oss in i dessa människors verklighet, eftersom det där finns mycket att göra om man vill jobba med rättvisa i Sverige. Men det klingar lite falskt när en statsminister som har fördubblat högkostnadsskyddet för alla sjuka under denna period talar om diabetikerna.
Herr talman! Jag tror att Lena Ek på något sätt med detta inlägg har demonstrerat åtminstone delar av Centerpartiets problem. Det finns ett äkta socialt patos och en fördelningspolitisk iver. Det har jag mött i Centern genom åren. Men kom ihåg en sak, att när det handlar om dessa nya krav på utgifter som ska bekostas via den offentliga sektorn - det är så Centern lägger upp det - krävs det också att det finns en inkomstsida. Då kan man inte börja debatten kvart över nio med att låta som en moderat och sedan vid 12-tiden samma dag totalt ha bytt position och låta kanske rent av som en vänsterpartist eller socialdemokrat när man kräver ytterligare sociala reformer. Ska Centerpartiet genomföra en radikal fördelningspolitik är det sällskap som man just nu har valt lite svårt att övertyga, tror jag, även om man som Lena Ek låter som en moderat.

Herr talman! Statsministern har lovat mig ett stort initiativ på det utrikespolitiska området. Men jag håller med dem som säger att regeringen på det inrikespolitiska området är förvånansvärt passiv. Jag ska ta ett enda exempel och medge att vi har dynamiska effekter i vår budget, och det tycker jag att man ska ha. Det handlar om de stegrande sjukskrivningskostnaderna. Det är absurt att år efter år acceptera att vi nu får en sådan situation i arbetslivet att människor inte står ut med att vara på jobbet. En sjuk sak i det svenska samhället är att bland dem som är mest sjuka är personalen i sjukvården. Detta är bara ett exempel. Och regeringen gör väldigt lite när det gäller långtidssjukskrivningarna. Regeringen kommer inte loss med flexibla arbetstider. Regeringen kommer inte loss med att göra någonting åt de orättvisa kvinnolönerna. Regeringen kommer inte loss med att se till att det blir bättre tillgång till hushållstjänster som skulle kunna minska stressen för barnfamiljer. Regeringen kommer inte loss med det som den har lovat oss med samverkan mellan försäkringskassan och vården. Det händer ingenting, och sjukskrivningarna bara rakar i höjden. Där borde vi ha dynamiska effekter, herr statsminister.

Herr talman! Förlåt mig om jag låter lite dyster, men jag har en gång städat upp efter de dynamiska effekterna. Det var inte lätt, Lars Leijonborg, och vi ska inte göra det igen. Vi håller på den ordningen att om vi lovar nya utgifter så ska vi också veta hur vi ska betala dem. Särskilt om man, Lars Leijonborg, ska in i en koalition som domineras av Högern med stora skattesänkningar så ska man veta hur de ska betalas. Jag är lika bekymrad som Lars Leijonborg över ohälsoutvecklingen. I regeringens proposition finns det också ett program i elva punkter för hur man ska bekämpa ohälsan, sjukskrivningarna och sjukfrånvaron. Jag ska inte trötta kammaren med att återupprepa dem. Men att inte se det är fel. Vi har också en uppfattning att vi bör pröva en koppling mellan sjukvård och socialförsäkring, men med den restriktionen att vi inte kan ha fri dragningsrätt på pengar ur sjukförsäkringssystemet in i sjukvården, därför att vi då inte alls vet hur det slutar. Så i sak är vi nog överens på den punkten, men vi är lite försiktigare när det gäller hanteringen av ekonomin. Skulle vi inte i denna kammare kunna komma överens om att vi alla blir lite försiktigare under det kommande året med storstilade löften? Människors trygghet är nämligen i stor utsträckning beroende av att de offentliga finanserna fungerar och är under kontroll. Och vi vet just nu väldigt lite om i vilken riktning som utvecklingen kommer att gå. Och kan vi inte vara överens om att använda de marginaler som vi har för att klara jobben, sysselsättningen, tryggheten att ha ett arbete att gå till? Jag tror att det är där som vi får lägga tyngdpunkten nu i tider av oro och i tider av behov av trygghet.

Herr talman! Statsministern säger att vi ska vara överens om att vi ska vara försiktiga med statsfinanserna. Men se då på utgiftsområdet för sjukförsäkringen. Det har ju fullkomligt exploderat av miljard efter miljard efter miljard. Och regeringen är passiv. Det är där som det skulle behövas mer dynamik, dynamiska effekter som gör att vi tar itu med detta. Statsfinanserna vinner på det. Men det viktigaste är att människorna kommer att vinna på det genom att bli friskare och genom att slippa vara så mycket sjukskrivna. Det är där som vi längtar efter en dynamisk aktivitet från regeringens sida.

Herr talman! Vällustingens uttåg ur politiken heter dynamiska effekter. Så är det. Det är det lättaste man kan göra. Då finns det pengar till allt, och det är bara att ställa ut löften, eftersom det ju kommer att betala sig så småningom. Jag tänker inte medverka till en politisk utveckling som är av det slaget, utan varje ny utgift ska betalas, och vi är djupt oroade över utvecklingen på sjukförsäkringsområdet. Vi kan så här långt klara den. Vi lägger fram ett program för att bekämpa ohälsan. Men vi kommer inte att förfalla till att börja räkna in önsketänkande som inkomster i statens finanser. Vi har gjort det några gånger. Och det var precis det som Bo Lundgren sade: Den kniptången har vi nu kommit ur. Återinför inte, Lars Leijonborg, den Lundgrenska kniptången. Det vore olyckligt.
Herr talman! Jag är oroad över den rådande åsiktiktskonformismen, att bara en åsikt är godkänd och att den som vågar ifrågasätta de USA-ledda bombningarna av Afghanistan därmed skulle ställa sig på terroristernas sida. Den internationella koalitionen mot terrorism är oerhört viktig. Men ett allvarligt problem är att just den koalitionen äventyras av bombningarna. På en direkt fråga om vad som kan spräcka den globala koalitionen mot terrorism svarade, som jag sade tidigare i debatten, regeringsföreträdare vid ett möte i förra veckan att det fanns två hot mot alliansen, nämligen att det kommer att dö många civila i Afghanistan och att USA utvidgar de militära attackerna till fler länder. Vi ser nu att bombningarna har blivit intensivare och att de döda nu uppgår till flera hundra varav många civila, oaktat de tiotusentals människor som tvingats på flykt. Vi vet också att USA har varnat för att man kan komma att utvidga attackerna till fler länder - en utvidgning som avvisades av ledande företrädare för de muslimska länderna vid ett möte i Katar för en vecka sedan. Redan de bombningar som nu pågår andra veckan i följd innebär en stor påfrestning på den globala koalitionen. Skulle det militära våldet utvidgas till fler länder kan enigheten spricka. Jag undrar om statsministern ser denna risk.

Herr talman! Jag ser många risker i den här utvecklingen. Den som Matz Hammarström pekar på är en; det finns andra. Den största risken som jag ser är att det som hände i New York händer igen. 7 000, kanske 5 000, urskillningslöst mördade människor - på något sätt håller det på att försvinna ur debatten men det kan hända igen. Jag har inte på något sätt sänt signalen att det beträffande det militära självförsvar som nu utövas i Afghanistan är fritt för USA och Storbritannien att utforma det hur som helst - självklart inte; folkrätten gäller. På samma sätt som vi som nu står för folkrätten visar denna nyansering i debatten skulle det vara oerhört välgörande om Matz Hammarström här i talarstolen sade: Ja, jag erkänner USA:s rätt till självförsvar, och jag erkänner att ett sådant självförsvar också kan innehålla militära insatser. Gör ni inte det, då står vi ohyggligt långt från varandra. Men gör ni det kan vi sedan diskutera hur detta självförsvar utformas, och då är det en ny situation. Om inte, ja, då är det en avgrund oss emellan.

Herr talman! Jag vill inte fortsätta exegesen av säkerhetsrådets resolutioner. Alldeles oavsett om bombningarna av Afghanistan är förenliga med folkrätten eller inte måste politiker och andra medborgare i en demokrati ha rätt att få respekt för uppfattningen att militärt våld och bomber är fel väg att gå. Man ska ha respekt för uppfattningen att fred inte bara är målet utan också vägen.

Herr talman! Jag blir faktiskt inte klok på det sista inlägget här. Jag respekterar naturligtvis allas uppfattning men förbehåller mig också rätten att få uttrycka min uppfattning. Vad jag har försökt peka på under den här debatten är hur oerhört viktigt detta är för ett litet land som Sverige, som ju alltid har stått för FN - kanske mer än något annat land. Vi har ju stolta, folkligt förankrade traditioner när det gäller synen på FN. När nu FN fungerar och verkar känner jag mig lojal med det regelverket, men jag är inte glad över vad jag ser i Afghanistan. Det är naturligtvis sorgligt, bedrövligt. Självklart är det så. Men om jag ska föra en debatt med någon annan som säger sig företräda FN och folkrätten - som Matz Hammarström, som jag känner som en samvetsgrann och humanistisk person - skulle jag vilja fråga dig, Matz Hammarström, och Miljöpartiet om ni kan säga: Javisst, vi står också för folkrätten, och det är otvetydigt att USA har rätt att försvara sig. Men vi tycker inte om det sätt de gör det på. Säg ändock att de har rätt att försvara sig! Detta gäller också Vänsterpartiet. Så länge vi inte har fört den debatten och fått klara besked där tycker jag att det finns de i denna kammare som just nu har ett stort problem.

Herr talman! Vi har talat om välståndets förutsättningar hela denna dag. Vi har talat om fred och internationellt samarbete. Det är utgångspunkten. Utan detta, inget välstånd. Utan fred, ingen trygghet. Utan fred, ingen framtid.

Fru talman! En god livsmiljö och att naturen långsiktigt mår bra är viktiga frågor för de allra flesta människor. Det är viktigt att vi i riksdagen formulerar en politik som gör att vi uppnår en bättre och renare värld. Men vi är inte ensamma. I Sverige kan vi vara lyckliga över att ha en av världens mest miljömedvetna befolkningar och ett av världens mest miljövänliga företagande. Det är viktigt att samhällets olika aktörer spelar tillsammans. Då får vi bästa möjliga effekt för miljö och natur. Sambandet mellan miljö och välstånd, och därmed mellan miljö och ekonomi, är grundläggande. Man kan aldrig långsiktigt isolera miljöpolitiken från ekonomins verklighet. Sätter vi alltför stora begränsningar för företag och människor, eller lägger vi alltför stora ekonomiska bördor sparkar vi undan benen för den framtida miljön. Endast välmående människor, företag eller länder klarar av att satsa på en bättre miljö. Marknadsekonomin har visat sig vara ett klart överlägset system framför plantänkandet. Ett av de allra största miljöhoten vi har i världen i dag är fattigdomen. Miljontals människor i tredje världen har inte råd att vara miljömedvetna. Detta är en av våra största utmaningar. Regeringen har valt att samarbeta med partier som inte förstår det viktiga sambandet mellan en växande ekonomi och en god miljöpolitik. Detta har präglat även regeringens politik, som blivit alltmera verklighetsfrånvarande och teoretisk. Socialdemokraterna samarbetar med ett parti som får allt mindre stöd av väljarna, nämligen Miljöpartiet, ett parti som exemplifierar det jag nyss sade. Man vill bl.a. höja bensinskatten till 30 kr per liter i ett samhälle där bilägaren redan i dag betalar cirka två tredjedelar i skatt när man köper bensin. Detta är en politik som drabbar alla de barnfamiljer och människor som bor på landet och som behöver bilen för att klara vardagen. Var ska det sluta? Fru talman! Inget av riksdagens partier har hur mycket pengar som helst i sin budget. Politik är att göra prioriteringar. Så är det även i miljöpolitiken. Ingen har obegränsade resurser. Därför är det viktigt att göra rätt prioriteringar, att få ut bästa möjliga miljöeffekt av de pengar som finns. Därför är det svårt att förstå hur regeringen med samarbetspartierna har råd att slösa så som man gör. De lokala investeringsprogrammen var ett tydligt exempel på hur man kan sätta sprätt på miljardbelopp. Riksdagens revisorer och andra har starkt kritiserat dessa satsningar bl.a. genom att säga att de gett minimal miljönytta. Vi har inte råd med den typen av politik. I årets budget har regeringen lagt fram liknande saker. Nu anslår man i stället för lokala investeringsprogram ett liknande program för klimatåtgärder. Återigen ska staten pytsa ut pengar till kommuner och andra, denna gång hela 200 miljoner kronor nästa år och sammanlagt 900 miljoner över tre år. Har man inte lärt sig något från misstaget med lokala investeringsprogram? Eftergiftspolitiken är tydlig på en del andra områden. Mängden död ved i Sverige ska öka med 40 %, gammelskogen ska öka med 5 % och andelen mark med yngre lövskog ska ökas. Syftet är att uppnå en ökad biologisk mångfald. Samtliga partier och skogsnäringen är eniga om att avsättningar ska göras. Skogsägarna har varit så pass duktiga att möta kraven att de redan på frivillig väg har klarat att avsätta 600 000 hektar skog, och ytterligare 100 000 hektar har avsatts på annat sätt. Upp till 800 000 hektar har man accepterat. Nu kommer en kalldusch: Tack för ert goda arbete! Här får ni en ny utmaning. Ytterligare 100 000 hektar ska tas bort från produktionen. Skogsägarorganisationerna hävdar att detta innebär ett inkomstbortfall per år på 1 miljard kronor och att ytterligare ungefär 2 000 skogsfastigheter i Sydoch Mellansverige kommer att beröras. Samtidigt kommer myndigheterna att ha svårt att klara av att hålla kvalitet i arbetet när det går så snabbt. Kvantiteten verkar betydligt viktigare än kvaliteten när regeringen gör upp med Miljöpartiet. Dessutom verkar man inte bry sig om konsekvenserna för näringsliv och arbetsmarknad. I kapitlet Giftfri miljö vill regeringen på en generation skapa ett samhälle fritt från gifter som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Detta vill man åstadkomma genom att bl.a. satsa mycket pengar på sanering av förorenad mark. I år prognostiseras utgifterna för sanering att ligga på ungefär 158 miljoner kronor. Nästa år föreslås budgeten uppgå till hela 418 miljoner kronor, och vidare för år 2003 till 587 miljoner kronor. Det är en jätteökning på ett år motsvarande 260 %. På svag grund anslår man mycket mer pengar utan att riktigt ha koll på läget. Vad är nödvändigt att sanera så snabbt? Hur mycket mäktar våra myndigheter av att hantera? Vad kan marknaden klara av själv? Plötsligt finns det hur mycket pengar som helst. Detta är några exempel av många som visar att regeringens politik inte leder till bästa möjliga miljöeffekt för använda pengar. Samtidigt har vi ett läge där det börjar bli allt tydligare att regeringen kommer att spräcka utgiftstaket i statsbudgeten under nästa år. Vem ska betala detta? Jo, det kommer att bli våra medborgare och skattebetalare som får reda upp det. Vi är på väg in i en lågkonjunktur, men det har inte påverkat majoritetens budget. Förutom slöseriet har regeringens långsamma arbetstakt präglat miljöpolitiken denna mandatperiod. Den nämnda delmålspropositionen kom extremt sent. En proposition som vi fick för ett tag sedan om oljeutsläppen till havs var mycket försenad. Klimatpropositionen, som var aviserad redan för ett år sedan, går vi fortfarande och väntar på. Det verkar inte lätt. Jag lider med miljöministern när man i tidningarna läser om ständiga avbrott i förhandlingarna med två omöjliga partier. Problemet är att flera gånger verkar regeringen ha givit efter för att få igenom förslagen i riksdagen. Det är klart att det är problem när regeringen har att hantera en klimatpolitik som präglas av överbudspolitik. EU:s rekommendationer till Sverige var att det var okej att höja koldioxidutsläppen med 4 %. Samtidigt kräver utan att vare sig medge handel med utsläppsrätter eller resonera kring koldioxidsänkor. Jag tror att vi alla under hösten kommer överens om att vi ska reducera koldioxidutsläppen. Men det måste enligt min mening ske med en verklighetsförankring. Vi klarar inte av detta om vi inte har industrins stöd i arbetet. Det är inte förnuftigt att stänga dörren för handel med utsläppsrätter, en handel som leder till större miljövinster för mindre pengar. Det är också mycket olyckligt att stänga dörren för koldioxidsänkorna. Det är en intressant debatt som förs om dessa. Fru talman! I dagarna fick vi på våra bord en proposition rubricerad En förnyad prövning av stängningen av Barsebäck 2. Regeringgen konstaterar att man inte klarar av att stänga den andra kärnkraftsreaktorn i Barsebäck 2003. Verkligheten har hunnit i fatt regeringen. I stället vill man få till en ny politisk prövning av beslutet 2003, vilket betyder att man skjuter upp avvecklingen ytterligare. Det är bra, men jag hade önskat att det inte skulle ske bara av energipolitiska och ekonomiska skäl utan också av miljöpolitiska skäl. Stängningen av Barsebäck 1 gör genom importen av kraft från dansk kolkraft att Sverige ökade mängden koldioxid i atmosfären med 10 000 ton per dygn. Nu förväntas det bli ännu värre, och det är synd att man inte har dessa miljömotiv i fokus.

Fru talman! Jag hade egentligen inte tänkt gå upp i den här debatten, men när man hör en så gammalmodig människa som Lars Lindblad yttra sig måste man göra det. Det är förvånande att en ung människa kan uttrycka sig på ett sådant sätt som han gör. Påståendet att miljöproblemen skulle härröra från uländerna känns nattståndet. Av koldioxidutsläppen står Afrika för 0,4 miljoner ton medan USA står för 21 miljoner ton och EU för någonstans mellan 10 och Jag tycker att det här sättet att diskutera är oerhört ansvarslöst av en person i ett land med ett sådant välstånd och sådan påverkan på miljön som ett land i i-världen har. När det gäller pengar till sanering kan jag säga att det naturligtvis inte är så att vi anslår pengar utan att veta till vad. Möjligtvis gör inte moderaterna det, men vi vet. Under den förrförra mandatperioden kom en sammanställning av vilka saneringsobjekt och vilka behov som fanns. Det tar tid att upphandla, och de här pengarna är enligt myndigheten för små.

Fru talman! Jag förnekar inte att i-länderna står för den stora delen av utsläppen. Jag ser däremot ett problem i att de fattiga länder som nu strävar efter att bli allt rikare gör det i ett läge där de inte har tillräckligt med pengar till detta. Det är skälet till att jag hävdar att fattigdomen är en av de största miljöutmaningarna framöver. När det gäller marksaneringen är jag orolig för att man trycker ut så oerhört mycket pengar att man inte hinner följa upp saneringen så att den miljömässigt ger bästa möjliga effekt. Vi förnekar inte att man över statsbudgeten ska ge bidrag till en ökad marksanering, men vi tycker att en 260-procentig ökning på ett år inte är rätt sätt att använda skattepengar.
Fru talman! Vad först avser miljöproblemet är den största utmaningen, Lars Lindblad, att se till att vi i ivärlden ska åstadkomma mindre utsläpp. Vi ska skapa mindre ekologiska avtryck, och vi ska gå före med att skapa en teknisk utveckling som gör att vi i den här delen av världen inte tar för stort ekologiskt utrymme. Det och inget annat är den stora utmaningen. När det gäller sanering kan jag lugna Lars Lindblad. Vi har full kontroll på läget, och vi vet precis hur pengarna kommer att användas. Vi vet att det egentligen behövs större resurser, men det finns inte utrymme för detta i statsbudgeten. De pengar som anslagits kommer att användas på ett mycket bra sätt. Vi har nu fått i gång den här verksamheten på Naturvårdsverket, och jag tycker att Lars Lindblad ska diskutera med de tjänstemän som har jobbat i årtionden med frågan. Då kommer Lars Lindblad att bli lika lugn och lika säker som vi på att det här är bra använda pengar. Man Lars Lindblad kommer också att förstå att behovet egentligen är mycket större än vad som täcks av det som vi lyckats anslå, även om det rör sig om upp till ungefär 550 miljoner. Det behövs pengar eftersom den industriella utveckling som vi har haft tyvärr lämnar fotspår som måste åtgärdas.
Fru talman! När det gäller fattigdomsbekämpningen tror jag att det är extremt viktigt att man är medveten om att de fattiga länder som finns och som vill bli rikare ska få lov att bli det. Vi delar inte samma ekonomiska kaka över hela världen, utan ekonomin kan växa. I takt med att så sker är det också viktigt att dessa länder satsar på en bättre miljö. Det är oerhört viktigt att de när deras ekonomi växer inte gör om samma misstag som vi har gjort under 100 år utan undviker en hel del av dessa misstag. När det gäller marksaneringen tror jag att det är oerhört viktigt att vi så långt som möjligt tar vara på vem som egentligen bär det verkliga ansvaret för den förorenade marken. Om man inte kan göra det och om det inte finns kommersiella intressen som kan betala vad saneringen kostar, ska staten träda in. Jag tror att den enorma ökningen leder till att man kommer att sno åt sig lite av statliga medel även där andra skulle kunna stå för finansieringen. Det är inte en vettig ekonomisk politik.

Fru talman! Jag vill börja med att hälsa Maria Wetterstrand välkommen till riksdagen och till miljöoch jordbruksutskottet, som jag har förstått att hon ska vara med i. Hon är väl en av de få som har förutsättningar att ersätta Gudrun Lindvall i miljö och jordbruksutskottet när det gäller kunskap om miljöfrågorna och debattiver. Jag hoppas verkligen på ett gott samarbete med Maria Wetterstrand i kammaren och i utskottet. Jag har i mitt anförande tänkt ta upp klimatfrågan. Det är antagligen den mest angelägna miljöfråga som vi har att ta oss an men också en av de svåraste. Grunden till våra utsläpp av växthusgaser är ju att nästan hela vår energiförsörjning globalt kommer från fossila källor. Den omställning som krävs är därför mycket omfattande. Det är därför glädjande att trenden i Sverige för närvarande tycks gå åt rätt håll. Utsläppen minskar, än så länge i otillräcklig omfattning, men vi har ändå sett ett trendbrott. Även i de globala förhandlingarna har framsteg gjorts, inte minst tack vare den insats som miljöministern och den svenska regeringen gjort under det svenska ordförandeskapet. Det stora bakslaget i det sammanhanget är att USA än så länge står utanför en uppgörelse om Kyotoprotokollet. Trots de här framstegen på både nationell och internationell nivå kan vi inte säga att riskerna verkar minska. Tvärtom: Världens ledande klimatforskare i FN:s klimatpanel har i år lämnat en rapport vars analys entydigt visar att riskerna för klimatstörningar och katastrofala följder härav ökar. Jämfört med tidigare rapporter från klimatpanelen skärps hotbilden. De bästa globala prognoser som görs pekar hittills också på en god överensstämmelse med den verkliga utvecklingen, och de prognoserna visar på en skrämmande hög höjning av jordens medeltemperatur inom loppet av ett sekel. Många fakta, indicier och tecken tyder på en global uppvärmning. Det finns få eller inga tecken på att klimatet är stabilt och inte påverkas av människan. Det finns också en stor oro bland klimatforskare för tröskeleffekter - dvs. en relativt plötslig förändring i en del av det komplicerade klimatsystemet vilkens effekt kan vara snabb och därmed ha stor skadeverkan. Ett exempel på detta är om den sibiriska tundran tinar snabbt och börjar avge växthusgaser till atmosfären. Andra exempel är ändrade mönster i havsströmmar. Det finns också en stor rättviseaspekt på klimatfrågan. I-länderna, där ungefär en femtedel av jordens befolkning lever, har hittills stått för fyra femtedelar av utsläppen. Samtidigt som det är den rika delen av världen som står för det mesta av utsläppen är det den fattiga världen som drabbas hårdast av effekterna. Det är de som i dag inte får den mat de behöver som drabbas hårdast när deras odlingsförutsättningar försämras till följd av klimatförändringarna. Det är små fattiga öländer och låglänta fattiga deltaländer som Bangladesh som hotas av stigande havsnivåer, medan rika länder med samma problem har råd att skydda sig. Rättviseperspektivet på klimatfrågan ska inte ses bara i ett globalt perspektiv. Vi kan även i Sverige se en mycket orättvis fördelning av vårt gemensamma miljöutrymme. Vi kan jämföra utsläppen från å ena sidan en höginkomsttagare, t.ex. en medelålders man som bor i villa, har en stor ny Volvo och flyger utomlands på semestern, och å andra sidan en låginkomsttagare, t.ex. en ensamstående mamma som bor i en trängre lägenhet, som inte har bil och som tyvärr inte alls har råd att åka på semester. Den jämförelsen visar att skillnaden i koldioxidutsläpp kan vara flera hundra procent. Miljöutrymmet är inte bara orättvist fördelat i världen. Det är också orättvist fördelat i Sverige. Vi anser, mot bakgrund av att vi lyckats vända trenden av utsläpp i Sverige och mot bakgrund av att hotbilden samtidigt skärps, att det finns skäl att höja ambitionsnivån för den svenska klimatpolitiken. När Klimatkommittén lämnade sitt betänkande föreslog den att vi skulle minska utsläppen till 1990 års nivå till år 2005 och därutöver minska med 2 % till 2010. Det var en stor enighet bakom det här förslaget. Nu visar det sig att det som Klimatkommittén föreslog som mål för 2005 redan är uppnått. Dessutom har vi sedan Klimatkommittén kom med sitt betänkande fattat beslut om ytterligare åtgärder för att minska utsläppen såsom en skatteväxlingsstrategi och en satsning på förnybara drivmedel. Självklart måste då också målet för 2010 kunna höjas. Vi har föreslagit att det skärps till 5 % för de svenska utsläppen, och att vi därutöver vidtar åtgärder genom projekt i andra länder som minskar utsläppen där. Detta skulle göra att vi tar vara på den positiva trend som vi för tillfället har i Sverige. Vi minskar våra utsläpp nu, och därmed står vi väl förberedda inför framtiden då vi vet att vi måste minska utsläppen ytterligare. Vad är det då som gör att vi kan minska utsläppen? Jag tänkte ta några exempel. Om alla kör lagenligt - dvs. inte för fort, vilket inte är för mycket begärt av svenska bilister - kan utsläppen minska med någon procent. Om vi byter ut 10 % - bara 10 % alltså - av bensinen och dieseln mot förnybara drivmedel kan utsläppen minska med 3 %. De satsningar som beviljats pengar i de lokala investeringsprogrammen kan minska utsläppen med 2 1⁄2 %. Tolv kommuner, bl.a. de s.k. utmanarkommunerna, har tillsammans med Naturskyddsföreningen redovisat att de själva kan minska sina utsläpp med 1,3 miljoner ton, dvs. nästan 2 % av Sveriges utsläpp. Detta skulle de i huvudsak klara till senast 2010. Listan på sådana här exempel kan göras lång. Skatteväxling, ekonomiska styrmedel för trafiken, en jättesatsning på järnväg osv. Allt detta är åtgärder som kan minska utsläppen av koldioxid, och sannolikt skulle det gå att nå betydligt längre än vad vi vågar hoppas på i dag. Det finns naturligtvis en stor osäkerhet i denna typ av beräkningar, men de visar på möjligheterna. Kanske är det Naturskyddsföreningen och utmanarkommunerna som är de verkliga realisterna när de säger att utsläppen kan minska med 15 % till 2010.

Fru talman! I tidningen Hälsa läste jag en gång om damen som skulle köpa äpplen på torget på 50 talet. En handlare gjorde reklam för sig med orden: Mina äpplen är ekologiskt odlade. Damen svarade: Det gör ingenting. Jag ska bara ha dem till äpplemos. Damens replik framstår kanske i dag som skrattretande. I dag vet vi så mycket mer. Alla känner till att det finns ekologiska samband och att allt därmed är miljö. Miljöhänsyn och miljöpolitik kan inte avgränsas till någon specifik sektor utan innefattar alla frågor som berör människor. Alla är beroende av miljön för tillgång till frisk luft, rent vatten och näringsriktig mat. Forskare har konstaterat, precis som vi har hört här tidigare, att det skett en generell global uppvärmning av jorden, särskilt märkbar de sista årtiondena. Jorden har historiskt haft både varmare och kallare perioder. Variationer har förekommit på grund av solaktivitet, många vulkanutbrott m.m. FN:s klimatpanel har konstaterat att koldioxidhalten i atmosfären har ökat med drygt 30 % från den förindustriella tiden. Panelen anser att det här tillsammans med övriga växthusgaser till stor del bidrar till den misstänkta växthuseffekten. Koldioxiden är på grund av sin mängd den mest dominerande växthusgasen och uppstår, som vi har hört, framför allt vid förbränning av fossila bränslen. Utsläppen måste bemästras i tid - säger jag nu, fast det kanske kan vara för sent. Vår privata konsumtion och livsstil betyder här mycket, och alla har ett personligt ansvar. Ett kraftfullt handlingsprogram krävs för att hejda koldioxidutsläppen, och vi ser fram emot vad klimatpropositionen innebär, som vi har hört talas om länge nu ska komma. Varken inom energi eller transportsektorn kan ökade utsläpp tillåtas. Vi kristdemokrater redogör i vår miljömotion för hur ett sådant program kan utformas. Vi anser att verksamma åtgärder brådskar inom det här området, som i sin tur påverkar delmålen för bl.a. frisk luft, försurning och övergödning. I det här sammanhanget vill jag ställa en fråga till miljöministern angående skatten på etanol som fordonsbränsle. För närvarande finns två pilotprojekt med framställning av etanol. För att gynna användningen av och skapa marknad för etanol som drivmedel har denna etanol varit befriad från energi och koldioxidskatt. Den ena pilotprojektdispensen utgår vid nyår, och den andra löper tre år till. När denna pilotprojektdispens går ut nu vid nyår innebär det en prishöjning, och man tycker vid verket i Hudiksvall att det slår undan benen för verksamheten. Bränslet blir dyrare. Jag undrar hur det här kan medverka till en ekologiskt hållbar utveckling. Det här går inte heller att utläsa ur budgeten. På s. 201 finns det en rubrik om skatt på alternativa drivmedel, men det gäller en skattestrategi som ska börja år 2003. Det är lovvärt att budgeten beskriver politikområden, men jag tycker att det faller inom politikområdet att redogöra även för dessa två pilotprojekt, som ju nu har befrielse från skatt på koldioxid och energi. Tillverkare av andra alternativa drivmedel har framfört behovet av generell befrielse från koldioxidskatt för koldioxidneutrala drivmedel. Ett sådant tillkännagivande från riksdagen gjordes precis före sommaruppehållet nu i år. Det gick ut på att kraven på miljöklassning av drivmedel skulle vara resultatinriktade. Vad jag förstår finns det också en utredning som underlag för detta, som kom med sitt betänkande 1999. Det borde alltså finnas material för att snabbt komma med besked. Man undrar då: Vad händer nu med den etanolförsäljning som är på gång att introduceras uppe i Hudiksvall, där man installerar etanolpumpar, när nu skatten höjs vid årsskiftet. Sedan dröjer det ett år till innan nästa strategi träder i kraft. Försurningen ökar fortfarande, men i långsammare takt än förut. Miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning har enligt proposition 2000/01:130 två delmål. Det ena är att mindre än 5 % av sjöarna och mindre än 15 % av sträckan rinnande vatten år 2010 ska vara påverkade av mänsklig försurning. Det andra är att trenden mot ökad försurning av skogsmark ska vara bruten före år 2010. Så har då regeringen föreslagit en del åtgärder som vi kristdemokrater anser vara otillräckliga. Vi anser att man även behöver kalka skogsmarken. Också Naturvårdsverket talar numera om kalkning av skogsmark på sin hemsida. Enligt våra beräkningar krävs det ca 50 miljoner kronor för detta. Då bör man satsa på den skogsmark som finns i de mest försurade områdena. När det gäller vattnet är grundvattentäkterna fortfarande dåligt skyddade i många kommuner. Många kommuner saknar också vederhäftiga och alternativa vattenförsörjningsplaner. Vid de översvämningsperioder som har varit har man på sina ställen inte haft någon beredskap för vattenförsörjningen. Det finns alltså en hel del här att göra. Jag vill fråga miljöministern om ifall det inte hade varit lämpligt att redovisa också detta med etanolen i budgeten.

Fru talman! Det finns en hel del i politiken på miljöområdet som är bra. Jag vill ändå i den här debatten lyfta fram, ha samtal och debatt kring de stora utmaningar som vi står inför och där vi kan se brister som vi behöver hjälpas åt för att komma åt. Jag tänker då på fyra stora utmaningar som vi står inför: För det första klimatfrågan. För det andra bevarandet av den biologiska mångfalden. För det tredje det internationella samarbetet och För det fjärde tänker jag också på att bemöta de politiska krafter som faktiskt inte ställer upp på dessa utmaningar - utmaningarna för solidariteten med kommande generationer. Dessa politiska krafter tycker jag blundar för problemen. Visst har vi, tack vare de stora biologiska kunskaper som vi har att tillgå, tack vare teknikens, demokratins och marknadsekonomins utvecklingskraft, stora möjligheter. Men vi måste visa en bestämd politisk vilja. Jag vill fråga övriga politiska partier här om vi kan vara överens om min och Folkpartiets beskrivning av utmaningarna som vi står inför; utarmningen av den biologiska mångfalden, alltfler arter som hotas av utrotning, den svenska floran och faunan som ständigt blir fattigare och de globala klimatförändringarna. Det är de fattiga ländernas befolkning som drabbas hårdast av en förstärkt växthuseffekt. Därför krävs det en världsomspännande handlingsplan, en plan som leder till minskade utsläpp och som omfördelar resurser. Bristen på överstatlighet i miljöpolitiken - många miljöproblem är gränsöverskridande. Men EU är i dag för svag för att lösa dem. Fru talman! Vid en överläggning i går mellan miljö och jordbruksutskottet och skogsindustrin framkom det bl.a. att det finns en samsyn om målen i fråga om skydd av värdefull skogsmark, förutom när det gäller tidpunkten för när målen ska uppnås. Men det kom också fram att arbetet med avsättningarna inte fungerar bra. Metoderna måste uppenbarligen förändras. Arbetssättet när det gäller att åstadkomma dessa avsättningar måste ändras. Kanske är det en fråga för Näringsdepartementet, som har ansvar för skogsfrågorna. Departementsorganisationen är ju en annan än utskottsorganisationen, som jag själv tycker borde förändras. Miljöpolitiken bör, enligt min mening, ha ett eget utskott. I dagens Upsala Nya Tidning läser jag om en mätning av partiklar i luften i Uppsala, förresten en kommun där Miljöpartiet har varit med och styrt i flera år och där miljön blir sämre och sämre. De mycket höga halterna i luften tros sammanhänga med trafiken och sopförbränningen. Kommer vi åt problemet med sopförbränningen? vill jag fråga miljöministern. När kommer samma avgifter på sopförbränning som på deponering? Miljöavgifterna kompletterar generella utsläppsrätter och innebär att den som släpper ut föroreningar eller utnyttjar en naturresurs får betala för det. Ett annat styrmedel är att skapa äganderätter genom att fastställa ett tak för utsläpp och sedan auktionera ut utsläppsrätter under detta tak. Miljöavgifter och utsläppshandel innebär ju att alla förorenare motiveras att minska utsläppen och att teknikutvecklingen stimuleras i en miljövänlig riktning. Vad som skulle vara viktigt och som är bråttom att införa är vägavgifter, t.ex. för att finansiera större trafikmiljöförbättringar. Miljöstyrande trängselavgifter kan också användas för att motverka lokala miljöproblem. Så några ord om den tredje stora utmaningen. Genom frihandel ökar möjligheterna att lösa många stora problem. Frihandel leder till effektivare hushållning med resurser. Det höjer välfärden och skapar resurser för att lösa miljöproblem. Frihandel innebär också att miljövänlig teknik sprids snabbare. Frihandel skapar möjligheter för utvecklingsländerna att själva förädla sina naturtillgångar och minskar därmed också transportvolymerna. EU måste omedelbart avskaffa sina tullar mot de fattigaste utvecklingsländerna. Vidare när det gäller det internationella samarbetet och uppgifter på EU-nivå vill jag nämna problemen kring joniserande strålning från t.ex. uran, plutonium, strontium och andra radioaktiva ämnen. Problemen innebär att vi har fått ett ökat antal mutationer bland djur, växter och människor. Vi måste från svensk sida agera mer aktivt för att få internationella överenskommelser som begränsar ytterligare utsläpp. Vi tycker också att det är viktigt att vi inför en europeisk miniminivå för koldioxidskatt. Dit har vi inte kommit än. Men det är inte nog för att klara att få ett stopp på ökat utsläpp av växthusgaser. Unionen måste göra mer, t.ex., som vi menar, skapa en gemensam handel med utsläppsrätter för växthusgaser. Sverige bör i avvaktan på ett EU-system införa sådan handel med utsläppsrätter på nationell nivå så snart som möjligt, menar vi. Sveriges möjligheter att minska svavel och kvävenedfall och halterna av marknära ozon är till stor del beroende av åtgärder i Europa, eftersom merparten av nedfallet i Sverige kommer från kontinenten. Vi vill att EU inför en miniminivå för svavelbeskattningen och också gemensamma regler för att minska utsläppen av kväve.

Fru talman! Jag vill kommentera och ställa vissa frågor i anslutning till Harald Nordlunds anförande. Först gäller det den biologiska mångfalden. Anledningen till att vi tappar biologisk mångfald i världen är till en del de stora nationella problemen, klimatförändringarna. I Stora Barriärrevet utanför Australien är anledningen klimatförändringar, men det är också ofta mycket lokala frågor när det gäller jordbruket. Man kan se att jordbruket i Australien släpper ut en förskräcklig massa slam som lägger sig över korallerna. Även i Sverige kan vi se att det är jordbruket som till stor del skapar en mindre biologisk mångfald, inte bara så att arter försvinner utan också så att antalet individer inom vanliga arter blir färre. Vi kan i dag se att även skogsbruket har den här effekten. Vi kan också se att jakten i EU, som den bedrivs på sträckande fåglar på väg hit, orsakar problem. Då vill jag veta vilka förslag Folkpartiet har för att komma till rätta med just de här problemen när det gäller den biologiska mångfalden.
Fru talman! När det gäller de specifika problemen som Gudrun Lindvall tar upp har jag varit inne på några av våra föreslagna åtgärder. Vi har ett väldigt brett program för bevarande av biologisk mångfald. Det handlar om en ny jordbrukspolitik. Det handlar om att komma snabbare fram när det gäller avsättning av värdefulla skogsområden. Vi har fått färska rapporter som visar att vi borde gå snabbare fram inom vissa områden när det gäller avsättningarna. Det fungerar dåligt. Vi har över huvud taget en attityd när det gäller skydd av hotade arter där vi har grundinställningen att människan har ett ansvar. Detta innebär att vi inte har rätt att medvetet ta död på en enda art, det må gälla varg, kryptogamer, evertebrater eller vilka som nu är hotade.
Fru talman! Det var ett något diffust svar, men jag ska koppla det här till nästa sak som Harald Nordlund tog upp, nämligen motkrafterna. Det är naturligtvis så, precis som Harald Nordlund säger, att när vi börjar göra de här avsättningarna får vi motkrafter. En sak som dessa motkrafter säger är att det här inte går rätt till. Det sker vid fel tidpunkt. Det sker på fel sätt. Då gäller det att våga stå upp för det här. Vi hörde ett sådant exempel i går i utskottet. Då var det naturligtvis fråga om fel tid, fel sätt och fel metoder. Jag kan hålla med om att det finns vissa länsstyrelser som inte har kommit i gång med avsättningarna. Men det är ett administrativt problem som är mycket enkelt att lösa. Vi kan se ett exempel på en motkraft i dag i Dagens Nyheter. Det är nämligen Kjell-Olof Feldt, som för andra gången går ut mycket aggressivt mot ekologiskt lantbruk. Det har varit svårt att få in motinsändare angående det här i Dagens Nyheter. Det här är naturligtvis en typisk motkraft. Vi vet att ett ekologiskt lantbruk gör att det blir mindre gifter och framför allt leder till en ökad biologisk mångfald. Då vill jag höra: Kan Folkpartiet ställa upp som parti på att försöka få in en insändare i DN gemensamt med flera andra partier som vill öka den biologiska mångfalden för att mota Kjell-Olof Feldts motkrafter?
Fru talman! Mitt svar är ja. Det är oerhört angeläget att vi tillsammans, inte varje parti för sig, i högre grad ställer upp för att visa vilken väg vi är tvungna att gå. Det gör vi alltför sällan från Sveriges riksdag. Så mitt svar är ja.
Fru talman! Harald Nordlund tar upp bristen på överstatlighet som ett miljöproblem, och så hänvisar han till EU som svaret på det problemet. Jag har naturligtvis svårt att dela den uppfattningen. För mig handlar miljöfrågan väldigt mycket om de klyftor som finns i världen, om hur vi i den rika världen förbrukar huvuddelen av våra naturresurser medan de i den fattiga världen får använda en bråkdel av vad vi använder. Detta är naturligtvis en ordning som är central för att vi ska kunna lösa miljöproblemen, och EU är inte något svar. Jag förstår inte hur EU skulle kunna vara svaret på det. EU:s politik förstärker klyftorna, inte minst genom de murar som EU bygger mot omvärlden, vilket Harald Nordlund själv påpekar, och också genom den sortens överstatlighet som EU står för där EU ibland hindrar enskilda medlemsstater att gå före. Vad jag skulle vilja se är en stärkt global miljöförvaltning där FN ges en starkare roll på miljöområdet. Förhoppningsvis kan det bli ett av resultaten av mötet i Johannesburg om ett år. Jag hoppas att Harald Nordlund delar uppfattningen att det är en riktig väg att gå.
Fru talman! För att vi ska komma åt de stora miljöproblemen krävs det att vi på ett mycket bättre sätt än hittills samverkar internationellt. Då har man bildat en union i Europa som ju i hög grad är en miljöorganisation. Det finns ingen motsättning mellan att använda EU, och se till att en av huvuduppgifterna för EU är just miljöutmaningarna, och strävandena efter att få ett globalt samarbete kring de här frågorna. Vad Jonas Ringqvist och jag har svårt att vara eniga om är att det skulle vara framgångsrikt att riva ned EU, som är en miljöorganisation, och sedan enas om att vi måste samverka globalt. Då tror inte jag och Folkpartiet att vi kan ha framgång i miljösamarbetet på samma sätt som vi kan ha via EU. Självklart vill vi även vidga det här utanför EU:s gränser, men det är ett bra verktyg.
Fru talman! Harald Nordlund framhäver EU som en miljöorganisation. Jag är inte av samma åsikt. Möjligtvis kan det här vara en önskedröm för en utopisk liberal, något som Harald Nordlund framstår som. Jag har stor respekt för det i och för sig. Harald Nordlund nämner inte särskilt mycket om FN, om en global miljöförvaltning som är starkare och om det möte som vi har i Johannesburg om ett år. Jag skulle gärna vilja höra en kommentar om det. Det vore också intressant att höra hur Folkpartiet och Harald Nordlund ser på klimatfrågan och huruvida Sverige bör gå före där. Han tog upp det som ett viktigt problem, men han utvecklade inte konkret vad det skulle betyda för Sverige.
Fru talman! Vi bör gå före. Vi ska gå före. En del partier i Sveriges riksdag för resonemanget: Varför ska vi gå före? Det må gälla klimatfrågor, kemikaliefrågor eller andra miljöfrågor. Då når vi inte de resultat som vi ju säger i det internationella samarbetet att vi vill nå. Vi har möjlighet att gå före på flera områden, och det ska vi göra. FN:s roll talar vi ofta om från socialliberalt håll. Vi säger att det är viktigt att vi satsar på FN. Men det finns ingen motsättning mellan detta och att se till att EU verkligen blir en effektiv miljöorganisation.

Fru talman! Så det är så här kammaren ser ut uppifrån! Jag ska se om jag kan klara av det här. Det är mycket pilar och stjärnor och sådant här på papperet, men det ska väl gå bra. Häromdagen fick jag några frågor från Miljöpartiets webbredaktör. Han ville ha en intervju med mig på vår hemsida. En av frågorna löd: Om du skulle sammanfatta din gröna vision i tre meningar, vilka meningar skulle det då vara? Det var en svår fråga, tyckte jag. Det är inte bara så att tre meningar är väldigt kort, utan det är också så att beskrivningen av en vision lätt övergår i klyschor. Ord som "långsiktig hållbarhet", "uthållig samhällsutveckling", "ekologiska ramar" och kanske t.o.m. "grönt folkhem" dyker upp i huvudet. Det är fina ord, och de används mer eller mindre allmänt av de flesta i den politiska debatten. "Långsiktig hållbarhet" och "uthållig samhällsutveckling" är typiska klyschor som har helt olika betydelse beroende på vem som säger det. För den som lyssnar låter det kanske som om alla tycker nästan likadant. Så jag bestämde mig för att undvika att använda några av de uttrycken. "Grönt folkhem" var nog för övrigt aldrig aktuellt som svar på frågan. Jag har alltid tyckt att visioner och ideologi är oerhört viktigt i politiken. Det är i visionerna som framtiden och det långsiktiga tänkandet finns, och när visionerna blir luddiga blir också vägen luddig eftersom man inte vet vart man är på väg. Ideologin är den bas varpå politiken byggs, och utifrån ideologin kan den som lyssnar bedöma ifall politikerns grundsyn överensstämmer med den egna. Då kan man också få en bild av hur politikern kommer att resonera i alla de enskilda sakfrågor som dyker upp till beslut. Därför är det viktigt att konkretisera visioner på ett begripligt sätt. Det gäller både för en själv, för politiska partier och för samhället i stort. Utan tydliga visioner blir vägen lätt krokig, och stegen framåt blir vacklande. Ord vilkas betydelse övergår i klyschor blir mer eller mindre meningslösa. Den enda lösningen är då att fylla dessa ord med innehåll. Den svenska politiken har tagit några steg i rätt riktning, men vi i Miljöpartiet upplever att vi har en hård kamp att driva för att visionerna verkligen ska få ett innehåll som överensstämmer med klyschorna. I miljöpolitiken görs nu flera seriösa försök att bedriva politik genom att sätta upp gemensamma visioner. Det är intressant att se hur det plötsligt blir tydligt bortom allt tvivel att de ganska uttjatade orden "långsiktig hållbarhet" inte betyder detsamma för alla. Klimatmålet, som behandlas nu, och miljömålen, som vi blev överens om med regeringen och Vänsterpartiet i våras, har gjort det tydligt att enigheten om den långsiktiga visionen inte alltid är särskilt stor. Låt mig ta exemplet med klimatet. Det finns en gammal luddig gemensam målsättning om att halten av växthusgaser ska stabiliseras i atmosfären på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Vad betyder farlig? Är den klimatpåverkan som vi ser nu genom ökad frekvens av översvämningar, stormar och stigande havsvattennivåer farlig? Hur mycket kan vi acceptera att temperaturen ökar på jorden innan det är farligt? Hur stora utsläpp ska vi tillåta oss själva att ha? Om man frågar presidenten för något av örikena i Stilla havet så är han antagligen mycket oroad. Problem med saltvatteninträngning i dricksvattenbrunnar finns redan nu, och landet håller på att dränkas i havet. För honom är det redan farligt. I Sverige får vi miljöpartister kämpa som sjutton för att Sverige ska ha som målsättning att minska sina utsläpp av växthusgaser med ynka 8 % på tio år. Svenska naturskyddsföreningens bedömning är att utsläppen av växthusgaser måste minska med 75 % till 2050. Här får vi i Miljöpartiet kämpa för att få igenom en minskning på 8 % under tio år. Mål och visioner måste naturligtvis också fyllas med innehåll i form av konkreta åtgärder, och vi måste vara beredda att ändra politik. Om åtgärderna har ett tydligt mål att inrikta sig mot blir de också mer träffsäkra, och de långsiktiga signalerna till näringsliv, kommuner och andra aktörer blir mycket tydligare. Miljöpartiets politik är att visionerna och målen som sätts upp för miljöpolitiken ska leva upp till klyschorna. Vi är övertygade om att vi genom tydliga mål också ger en skjuts till den pågående teknikutvecklingen och uppmuntrar alla de positiva åtgärder som vidtas i kommuner, i näringsliv och bland enskilda. Och genom en stark miljöpolitik stöder vi ekonomiskt och lagmässigt också den positiva utvecklingen mot framtiden. Respekten för kommande generationer ställer krav på oss politiker. Vi kan inte ignorera kopplingen mellan framtiden och det som vi gör här och nu. Om ni undrar vad jag svarade på frågan från vår webbredaktör så får ni gå in och läsa på Miljöpartiets hemsida mp.se.

Fru talman! Låt mig också hälsa Maria Wetterstrand välkommen till riksdagen. Jag avundas henne lite grann att hon får hålla sitt jungfrutal på den allmänpolitiska debattens första dag. Jag hoppas att det kommer många fler riksdagsdagar, om än inget mer jungfrutal. Fru talman! I gårdagens Aftonbladet skriver Jesper Bengtsson att EU:s framtidsdebatt bör utgå från människornas vardag. Det är en klok tanke. I en demokrati måste verklighetens brister och verklighetens möjligheter ligga till grund för politikens ambitioner. Endast så kan demokratins kris, som vi upplever i dag, mötas, och endast så kan dess livskraft bevaras och utvecklas. I EU, i Sverige, på enskilda orter, i världen och överallt, påverkar miljöproblemen människornas vardag. De begränsar människors livschanser. De orsakar sjukdomar. De tär på naturen och på den biologiska mångfalden. De skapar svält och hunger. Också i vårt land med vår levnadsstandard och vår utvecklade miljöpolitik skapar luftföroreningar cancer samtidigt som våra vatten förkvävs av övergödning och försurning och samtidigt som djur och växter hotas av utrotning. Jag tror att vi alla ibland kan förenas i en känsla av vanmakt inför allt detta och inför hur trögt och mödosamt det är att bryta de onda trenderna och nå resultat. EU har självfallet sina fel och brister, men också stora förtjänster. Och jag tvekar inte att säga att det är på miljöområdet med dess gränsöverskridande karaktär som det är lättast att motivera varför EU behövs och varför EU behöver utvidgas. Därför blir också miljöfrågorna en del av den påtagliga verklighet för människor varifrån en framtidsdebatt om EU måste utgå. Det är också här som vi kan redovisa påtagliga framsteg av EU-samarbetet. Man kan säga att detta är en del av den hoppfullhet som så välgörande kontrasterar mot känslan av missmod inför våra tillkortakommanden, en hoppfullhet som är så nödvändig för demokratiernas förmåga att mobilisera kraft och beslutsamhet och att samla människor till gemensamma ansträngningar. Under de många år som jag arbetade ihop med Olof Palme återkom han i sina anföranden och intervjuer ständigt till vårt behov av framtidstro som grund för gemensamma ansträngningar i det demokratiska arbetet från det internationella till det lokala i folkrörelser och föreningar. Framtidstron är demokratins livsluft. Därför är den också miljöarbetets livsluft. Kanske skulle vi inrätta ett sextonde, eller om det blir det sjuttonde, miljömål där vi kräver en levande och myllrande framtidstro. När jag tänker igenom de senaste årens arbete så är det hoppfullheten som överväger, känslan av att det går att nå resultat. Det gäller vad vi tillsammans har åstadkommit här i Sverige, ofta genom arbete och beslut i riksdagens kammare. Miljömålspropositionen som ni nu svettas över i utskottet kommer att ge oss konkreta mål på en mängd olika områden och ett fast system för uppföljning. Jag tror inte att något annat land arbetar så avancerat kopplat till resursförstärkningar till miljöpolitiken. Jag måste reagera lite grann när jag hör Lars Lindblads angrepp på de ökade resurserna till marksanering. Jag besökte Svenljunga i måndags. Där var man orolig för att man har hittat omfattande mängder av olika gifter nedströms Borås i Viskan. Det är gamla miljöskulder från de gamla textilfabrikerna där. Det som människorna säger till mig när jag talar med dem om det problemet är inte att vi nu ska vara försiktiga med att öka anslagen till deras möjligheter att sanera, utan det som de undrar är om vi har pengar, kompetens och resurser till detta. Och jag kunde dessbättre svara dem att vi har tagit fram omfattande pengar, att vi håller på att bygga upp omfattande resurser och att vi ska se till att vi kan rensa undan de gamla miljösynderna. Vi räknar inte med att den gamla textilindustrin plötsligt ska återuppstå och lösa dessa problem åt oss. Det är våra gemensamma problem att lösa. Vi har kemikaliepropositionen som innebär att vi ökar skyddet mot farliga kemikalier ytterligare och som har gett oss en bra grund för vårt internationella arbete på detta viktiga område. Vi har lokala investeringsprogram. Också här skulle jag vilja vända mig till Lars Lindbland. Gör en resa runt Sverige och besök de 1 400 investeringar som vi nu håller på med som bäst. Tala med dina moderata partivänner i de olika kommunala sammanhangen och ta del av deras uppfattning om detta arbete - 1 400 olika investeringar runtom i hela Sverige. Alla har goda miljöeffekter. Alla är noggrant analyserade och bedömda. Detta är bra använda pengar i ett positivt samhällsbyge för att ta några steg i riktning mot en hållbar utveckling. Vi har rovdjurspropositionen som innebär att vi tar ett tydligt ansvar för våra stora rovdjur samtidigt som vi visar omtanke om de människor som påverkas. Arbetet med en miljöorienterad produktpolitik kan bli ett viktigt instrument för att uppnå hållbara produktions och konsumtionsmönster. Och jag vill här gärna uttrycka min uppskattning för ett gott samarbete med Vänsterpartiet med Miljöpartiet under hela mandatperioden. Denna känsla av hoppfullhet gäller också vad vi har åstadkommit inom EU, inte minst under vårt ordförandeskap. Och jag vill gärna tacka Harald Nordlund för hans ord av erkännande för våra insatser i detta sammanhang. Vi har hållbarhetsstrategin som utöver det konkreta innehållet också äntligen promoverar miljöhänsynen till politikens högsta division också inom EU. Vi har det sjätte miljöhandlingsprogrammet som gett oss tydliga strategier, konkreta mål och tidsramar på viktiga områden och som blir ledande för arbetet under tio år framöver. Vi har en ny kemikaliepolitik med en mycket stark svensk signatur. Vi har slutförhandlat om takdirektivet som innehåller just det som jag tror att Harald Nordlund egentligen är ute efter, ett tak för alla länders utsläpp av försurande och övergödande ämnen, ett tak som innebär mycket kraftiga reduktioner under de närmaste åren, ett tak som är nödvändigt för vår strategi för att nå fram till försurningsmålet i miljöpolitiken. Det handlar också inom EU om ett förstärkt ledarskap för EU i hela det globala miljöarbetet. Detta gäller även globalt. Det är nu bara drygt ett halvår sedan den nya amerikanska administrationen beslutade att inte längre delta i Kyotoprocessen. Överallt i världen skapade det missmod och osäkerhet kring Kyotoprotokollets framtid. Då var det EU som grep initiativet och som gjorde tydligt att vår strävan var att rädda Kyotoprotokollet och att få med oss andra länder i den processen. Det i sin tur ledde fram till det lyckosamma resultatet på det klimatmöte som ägde rum i Bonn i somras.

Jag hoppas att detta leder till att insikten runtom i världen ökar om att det finns många globala hot som kräver ett internationellt samarbete och om att det är nödvändigt med internationellt samarbete för att skapa bästa möjliga grund för en positiv framtidsutveckling. Det tydligaste tecknet på att den insikten slog rot skulle naturligtvis vara om USA beslutade sig för att återvända till samarbetet kring klimatförändringarna, till samarbetet inom Kyotoprocessen. Detta gäller också globalt. Vi har ju vårt samarbete inom det som kallas för global governance, global miljöadministration. Det låter väldigt tråkigt och byråkratiskt men egentligen är det inte det. I stället handlar det om att bygga ett samarbete mellan länderna för att möta globaliseringens negativa effekter på miljön - ett samarbete som i så stor utsträckning som möjligt är grundat på de demokratiska staternas vilja att klara dessa viktiga problem. Jag skulle kunna fortsätta med att ytterligare tala om de viktiga globala utmaningar som vi står inför, inte minst när det gäller förberedelserna för det viktiga mötet i Johannesburg. Jag skulle också kunna tala ytterligare om de utmaningar i övrigt som vi måste förbereda oss på och där vi måste skärpa oss för att kunna klara dem. Grundläggande för väldigt mycket av vårt arbete med de globala miljöproblemen, liksom med de svenska och de europeiska, är att åstadkomma en klok resurshushållning. Därför vill jag sluta med ett citat från Olof Palme som nu är 35 år gammalt. Jag skulle gärna vilja decicera citatet till Maria Wetterstrand denna hennes första arbetsdag här i kammaren, även om - antar jag - citatet är betydligt äldre än vad "Vi skall försöka vara förnuftiga på ett område där vi människor så ofta lyckats uppvisa det mest grandiosa oförnuft - nämligen när det gäller att utnyttja våra naturresurser. ... Och jag har en känsla av att det är bråttom." Det var bråttom för 35 år sedan, och det är fortfarande väldigt bråttom.

Fru talman! Miljöministern kritiserade en del av det jag sade i mitt inlägg här tidigare. Jag ifrågasatte inte alla de satsningar som ska göras på marksanering. Det finns ju lokala exempel på att detta är bra, och även vi moderater har en budget för detta. Däremot kritiserade jag den 260-procentiga ökningen av denna budget som, samtidigt med statsbudgeten, riskerar att spräckas. När det gäller lokala investeringsprogram återgav jag endast statens egna kontrollorgans kritik mot de här programmen. Jag företräder därmed inte bara min egen uppfattning. För övrigt talade jag i mitt anförande också om regeringens kloka beslut att skjuta på nedläggningen av Barsebäcks reaktor 2. Dock beklagade jag att skälet endast var energipolitiskt, inte miljöpolitiskt. Stängningen av den första reaktorn har lett till ökade koldioxidutsläpp, motsvarande 10 000 ton per dygn. Inser miljöministern det olyckliga i att en stängning av Barsebäck 2 leder till ytterligare kraftigt ökade utsläpp av koldioxid?
Fru talman! Jag ska svara med en motfråga vad gäller detta med marksaneringen - att här ökar anslagen för mycket. Jag vill alltså fråga Lars Lindblad: Hur många anslag till marksanering av den storleksordning som vi tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet har föreslagit ryms inom ramen för Moderaternas skattesänkningar till höginkomsttagarna? Det blir många nollor i den beräkningen; det kan jag lova Lars Lindblad. Vi har haft många debatter om kärnkraft och koldioxid, och jag ska inte upprepa alla mina argument när det gäller detta. Poängen med vår plan för avveckling av Barsebäck 1 och 2 är att vi ska ersätta med energisparande och förnybar energi. På det sättet påverkar vi alltså inte koldioxidutsläppen i andra länder. Andra länder som berörs av denna handel har för övrigt också sina åtaganden enligt Kyotoprotokollet att ta hänsyn till. Det innebär att det inte finns någon möjlighet för oss att veta om vi påverkar koldioxidutsläppen ett enda dugg i de länderna.
Herr talman! Nu är det så att Sverige är ett av de länder som har världens högsta skatter. Vi prioriterar framför allt skattesänkningar för dem som har det allra svårast, nämligen låg och medelinkomsttagarna. Vi prioriterar också skatter för företagandet för att kunna lösa de sysselsättningsproblem som fortfarande finns med den socialdemokratiska regeringen. Den danska kolkraftens otrevliga miljöpåverkan är vardag för oss som bor i Skåne. Kväveoxider, svavel och koldioxid väller in över den skånska landsbygden. Parallellt med Barsebäcksstängningen bedriver statliga Vattenfall brunkolsbrytning och brunkolseldning i Polen - med spridning av olika ämnen, med regeringens goda minne och med regeringens beslut i botten. Min fråga till miljöministern är därför: Hur kan miljöministern acceptera att hans egen regering bedriver en sådan politik, samtidigt som man utmålar detta med klimatproblemen som en av de viktigaste miljöfrågorna - ja, kanske den viktigaste?
Fru talman! Regeringen bedriver ingen verksamhet i Polen - alls icke! I övrigt tänker jag inte här kommentera den frågan. Moderaterna sänker skatterna mest för de behövande, sade Lars Lindblad. Ett borttagande av den statliga skatten ger ofantligt mycket mer för dem som har riktigt höga inkomster än vad någon behövande någonsin kommer i närheten av. Är det verkligen så att det är de som har de högsta inkomsterna som är mest behövande, och hur många gånger kan man finansiera marksaneringsanslaget med era skattesänkningar?
Fru talman! Jag vill hänga kvar vid några konkreta frågeställningar som jag redan berört men som jag nu vill återkomma till. Hur blir det med sopförbränningsavgifterna? Får vi sådana när det här kommer? Hur ser miljöministern på vägavgifter och på ett system med utsläppsrätter? Håller miljöministern fortfarande fast vid att inte driva detta med majoritetsbeslut på EU-nivå i den här typen av frågor?
Fru talman! Vi utreder frågan om en eventuell sopförbränningsavgift, och vi gör det därför att vi är lite oroade över att ökningen av sopförbränningen kan bli snabb. Vi vill gärna ha ett bra förslag att lägga till grund för ett eventuellt beslut. Det är alltså för tidigt att i dag säga om det blir eller inte blir en sopförbränningsavgift och hur hög den i så fall blir. Jag har tidigare sagt att jag är positiv till väg och trängselavgifter, och regeringen har nu också lagt ett uppdrag till den s.k. Stockholmsberedningen att titta på den frågan. När det gäller utsläppsrätter menar jag att de i många sammanhang, tillsammans med andra ekonomiska styrmedel, är väldigt positiva instrument i miljöpolitiken. Inom parentes gäller det inte bara utsläppsrättshandel, utan det kan också gälla skatter och avgifter av olika slag. Det är intressant, när vi nu diskuterar klimatpolitiken, att man i dag bedömer att den svenska koldioxidskatten, som introducerades för över tio år sedan och där Sverige var det första landet i världen, har bidragit till en reduktion av utsläppen med ungefär 14 %.
Fru talman! Man utreder sopförbränningsavgifter därför att man vill ha ett bra underlag, och det är självklart att vi ska ha det innan beslut fattas. Om regeringen skulle finna att det inte är rätt väg, kommer då andra åtgärder att vidtas?

Fru talman! Sopförbränningen är naturligtvis en viktig fråga. Den är viktig inte därför att det är förbränning i sig utan genom de utsläpp som den leder till och genom de problem som finns vid förvaringen av askan från sopförbränningen. I båda de avseendena har det gjorts väldiga framsteg och kommer att göras ytterligare framsteg framöver. Vi har kommit väldigt långt när det gäller rening av utsläpp från sopförbränningen. Där kommer vi, inte minst genom EU:s förbränningsdirektiv, att skärpa åtgärderna ytterligare den närmaste tiden. Jag kan också passa på att svara på en tidigare fråga av Harald Nordlund om alkylatbensin. Vi arbetar självfallet för att alkylatbensinen ska finnas tillgänglig med genomförd skattesänkning inför nästa års båtsäsong.
Fru talman! Jag frågade förut miljöministern angående pilotprojektsdispenserna, varav det för närvarande bara finns två. En avslutas vid nyår, och det blir inga nya. De som nu tillverkar etanol med den här dispensen får då höjt pris, och de tycker att det slår undan benen för verksamheten. Jag undrar hur miljöministern har tänkt sig situationen. Det förefaller inte långsiktigt ekologiskt hållbart att ha en sådan ryckig politik, utan det behövs klara besked.
Fru talman! Jag är övertygad om att vi inte kommer att uppleva den ryckigheten i praktiken. Min kollega finansministern arbetar just med att försöka lösa det problem som har uppstått genom att den nya strategin för förnybara bränslen inte kan träda i kraft förrän efter det att några projektdispenser har fallit ut. Jag tror att detta är en fråga som man kan finna en bra och praktisk lösning på.

Fru talman! Det är lika bra att jag provar på det här med repliker också när jag nu börjar här i riksdagen i dag. Tack för citatet, ministern! För 35 år sedan var det bråttom att göra något åt miljöproblemen. Det är inte Miljöpartiet som har styrt Sverige de 35 åren - i och för sig inte heller miljöministern. Jag tänkte säga en sak om internationellt samarbete. Jag tycker att det är viktigt att tydliggöra att internationellt samarbete och internationella överenskommelser inte får innebära att den svenska politiken hämmas. Det är naturligt att man inte kan komma lika långt i internationella överenskommelser som vi kanske är beredda att göra i Sverige, som ofta ligger en bit före i miljöfrågor, i alla fall framför de flesta länder. Det är många unga som oroar sig för utvecklingen och framtidens miljö, och när det gäller klimatfrågan är det extra tydligt. Det är viktigt att vi inte ger efter för de argument som kommer om att vi inte kan gå före i den svenska politiken och att sådana argument över huvud taget inte får ligga till grund för de beslut som vi fattar här. Jag vill gärna höra ministerns syn på detta.
Fru talman! Jag håller med Maria Wetterstrand om det här. Om alla länder inriktar sig på att aldrig gå före blir det heller ingen rörelse framåt. Vi har ambitionen att gå före. Vi har visat att det går att gå vidare. Vi har visat att om vi går före får vi också möjligheter att påverka andra länder på ett bra sätt. Vi har gått före i kemikaliepolitiken, genom att vi fick undantag när vi blev medlemmar i EU och genom att vi under tiden har påverkat EU och medlemsstater så att vi nu har kunnat skärpa kemikaliepolitiken ytterligare.

Vi gör det i klimatpolitiken. Det förslag som regeringen nu har är att vi ska minska utsläppen av växthusgaser med 4 %. Vi har möjlighet att ökat dem med 8 %. Vi går före med så mycket att det motsvarar 12 % av de totala svenska utsläppen. Vi ligger redan mycket lågt - lägst i Europa frånsett ett enda land - när det gäller utsläpp av växthusgaser. Vi går före, och vi kommer att fortsätta att gå före.
Fru talman! Kan miljöministern säga att man i det bud som Socialdemokraterna har lagt fram inte har tagit hänsyn till att det finns många andra länder som inte alls vill gå i den här riktningen och säga att det här är taget helt utifrån svenska förhållanden och med hänsyn till framtidens miljö?
Fru talman! Jag är inte riktigt säker på att jag förstår frågan. Vi har mycket låga utsläpp, självfallet delvis beroende på att vi har mycket kärnkraft och mycket vattenkraft, som står för nästan hela den svenska elförsörjningen. Mot den bakgrunden har vi fått möjligheter att öka utsläppen något inom en EU bubbla, som det heter, där den totala minskningen ska vara 8 %. Vi har dessutom fått utrymme för ytterligare åtgärder efter mötet i Bonn i somras. Jag har kommit fram till att vi inte ska använda det utrymmet, utan vi ska ligga så mycket som tolv procentenheter bättre när det gäller nationella utsläpp än det utrymmet. Vi har under 90-talet fört en klimatpolitik som gör det möjligt att ligga så långt före andra länder utan att vi riskerar sysselsättning och människors välfärd. Det är en stor framgång för klimatpolitiken och för miljöpolitiken att vi har kommit så långt.

Fru talman! Jag vill också passa på att ställa en fråga till miljöministern, och min fråga tangerar det som Harald Nordlund tog upp. Infrastrukturpropositionen, som miljöministerns kollega Rosengren nyligen lade, handlar om att försöka lösa problematiken bl.a. i Stockholm. Är det miljöministerns uppfattning att just trängselavgifter är det som främst skulle lösa situationen för just Stockholm?
Fru talman! Det finns ingen anledning för mig att låtsas ha analyserat och satt mig in i Stockholms trafikproblem på ett sätt som gör att jag skulle kunna ge ett bra svar på den frågan. Jag tror att trängsel och miljöavgifter blir ett viktigt inslag i en framtida miljöpolitik. Exakt hur den övergripande tanken ska appliceras på Stockholm just nu ska jag inte ha någon uppfattning om. Det här är en uppfattning som jag har redovisat tidigare och som jag har hävdat i debatten ända sedan dess.
Fru talman! Som vi alla vet är Stockholmsregionen en stark tillväxtregion. Vi vet att det flyttar in i storleksordningen 20 000 människor varje år, och det medför naturligtvis också fler bilar. Tror ministern att det skulle kunna vara läge att bygga fler ringleder och få ordning på tågbanor och sådant med pendeltågstunnlar för att se till att folk kan jobba och bo i hela regionen? Är det så att man måste se på någonting annat också än bara trängselavgifter? I Stockholmsregionen finns det ingen majoritet för trängselavgifter, inte ens i den beredning som fått uppdraget att utreda sådana. Finns det något annat som man kan titta på i ett miljöperspektiv och att lösa trafikfrågan också?
Fru talman! Beredningens uppdrag är inte bara att räkna röster inom beredningen för att se vad det finns för majoritet, utan det är också att titta på problemet och se i vad mån trängselavgifter kan vara en rationell lösning. Självfallet löser inte trängselavgifter alla problem, och självfallet måste man också satsa inte minst på en bra utbyggnad av kollektivtrafiken och lösa de spårproblem som finns i Stockholm. Därför har vi också kunnat anslå mycket pengar till investeringar i järnväg. En hel del kommer att lösa också en del av Stockholmsproblemen. Just det faktum att Stockholm är en ort som ökar kraftigt i storlek innebär att slagsmålet om det knappa utrymmet på centrala vägar och gator blir desto tuffare. Det är desto större skäl att få en ordentlig uppryckning av det vanskötta stockholmska kollektivtrafiksystem som vi stockholmare har fått leva med i flera år, och där det är väldigt svårt att se någon ljusning. Det är en uppmaning till stockholmarna: Se nu till att få ett bra, effektivt och smidigt fungerande kollektivtrafiksystem.

Fru talman! Den största utmaningen och den mest offensiva uppgiften för oss när det gäller samhällsbyggande handlar om hur man kombinerar utvecklingen av välfärdspolitiken, samhällsekonomin och välståndet med en livsstil som inte kräver större förändringar än vad naturen och människorna tål - alltså en hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Klarar vi detta? Man kastas verkligen mellan hopp och förtvivlan, mellan kunskap och omedvetenhet och mellan rätt och fel. I dessa dagar har vi det tragiska med krig och hot om biologiska och kemiska stridsmedel. I sommar har det kommit flera rapporter om att våra hav inte mår bra. Det har varit algblomning, som kan ge diarréer och förgiftningar, och även syrebrist på havsbottnarna. Höga dioxinhalter i fisken har orsakat hot om fiskestopp. Vi har verkligen försatt oss själva i en svår situation. Torsk som är så gott - ska inte våra barn och barnbarn få äta det? Det är också så att torsken har ett eget berättigande och måste få leva både som individ och art och i det ekologiska kretsloppet. Jag hörde en fiskgrossist säga så här på tal om utfiskningen: Att det fiskas romstinn torsk är det samma som att en bonde skickar sina dräktiga suggor till slakt. Fru talman! Nu har jag bara talat om förtvivlan - inte om hopp. Finns det hopp? Javisst! Omställningen till ett hållbart samhälle kräver olika samverkande processer mellan samhället och näringslivet, mellan kommuner och byggproducenter, mellan odlare och livsmedelsbranschen och konsumenter och mellan äldre och yngre. Detta ger goda förutsättningar för en ny samarbetsanda som måste tas till vara vid planeringen av såväl nya bostadsområden som ombyggnad av befintliga boendemiljöer och infrastruktursatsningar, m.m. Kommunerna bör också stimuleras till att integrera det lokala Agenda 21-arbetet i all samhällsplanering - även infrastruktur och bebyggelseutveckling. Alla lokala aktörer bör utöka sin samverkan i de frågor där det finns ett gemensamt intresse av att utveckla kommunen eller orten i fråga. Detta har skett i många kommuner inom ramen för Agenda 21-arbetet och de lokala investeringsprogrammen, vilket innebär att det finns flera goda exempel att utgå ifrån. Min egen kommun, Lidköping, har t.ex. beviljats bidrag på 87 miljoner kronor. När kommunen fick reda på detta kom det ett samfällt positivt omdöme, även från moderat oppositionsråd. Den totala investeringen utgör 299 miljoner. Kommunen och företagen bekostar 70 % av projektinvesteringarna själva. Energiåtgärderna ger besparingar på 24 800 megawattimmar, vilket motsvarar vad som krävs för att värma en femtedel av villorna i kommunen under ett år. Genom övergången från olja till förnybara bränslen minskar bidragen till växthuseffekten med 14 400 Miljöinvesteringarna ger även en minskad belastning på Vänern vad gäller kväve, fosfor och andra föroreningar. Dessutom får man ett ökat miljömedvetande och kunnande bland kommunens invånare, företag och organisationer. Bidraget har alltså varit en katalysator, eller om man vill kalla det en morot, för att stötta eldsjälar och framsynta miljöarbetare i deras arbete. Fru talman! Vi politiker och lagstiftare måste fatta beslut av olika slag - sådana som uppmuntrar till åtgärder, men även sådana beslut som leder till förbud och utfasning av t.ex. skadliga ämnen, som i vår svenska kemikaliestrategi Giftfri miljö, vilken antogs här i våras. Det går att komma till rätta med de stora miljöproblemen, även om det ibland känns trögt. Man kan ta utsläppen av svaveldioxid som ett gott exempel. Där är vi nere på en femtondel av 1970 års utsläpp. Detta utgör en femtedel av vad man tänkte sig i det mest ambitiösa scenariot från den tiden - från 70 talet. Vi har alltså gått från 970 000 ton svaveldioxid till 60 000 ton. I det mest positiva scenariot 1970 sade man 300 000 ton, så vi har kommit mycket längre än vad vi trodde. Detta har vi gjort som en följd av minskad oljeanvändning, högre krav vad gäller svavelhalten i oljan och ett aktivt energisparande. Det är alltså en kombination av politiska beslut, människans ökade miljömedvetande och marknadsekonomiska faktorer. På samma sätt behöver nu byggbranschen hjälp av politiska beslut i sitt försök att minska användandet av skadliga ämnen. Vi har för få byggvarudeklarationer. Från de stora entreprenörerna får man signaler om att de har tröttnat på materialtillverkarna och tvivlar på deras förmåga att göra allt på frivillig väg. Farliga ämnen ska fasas ut, och vi behöver information som gör att de bra alternativen kan väljas. Miljömärkning för byggvaror skulle vara mycket bra. Då behövs samverkan mellan alla parter. Detta bör syfta till ett breddat deltagande i hela planeringsprocessen i samhället. På detta sätt kommer det lokala Agenda 21-arbetet i centrum för planering av det lokala, det regionala och naturligtvis även det globala samhällsbyggandet för en global hållbar utveckling - hållbar utveckling som handlar om rättvisa och solidaritet mellan nu levande och kommande generationer. Det är därför det är så viktigt med generationsmålet. Vi vuxna har ett särskilt ansvar, men ibland verkar det som om barnen tar på sig större ansvar än vi som vuxna gör när de engagerar sig mer i miljöfrågor och för rättvisa. I min kommun, och på flera orter, finns skolor med miljö som profil. I förskolorna ser man hur aktiva både personalen och barnen är när det gäller miljö och natur. Detta kan vi se som ett hopp om ett grönt kunskapslyft på sikt. Det ska vara rättvisa både här hemma och mellan i och u-land. Fru talman! Vilka har rätten att färdas i marknadens gräddfil? Förra hösten åkte jag i Brandförsvarets röda jeep för att komma till de översvämmade delarna i min kommun. Samma typ av jeepar såg jag i går kväll när jag promenerade på Östermalm, fast de var grå och svarta. Där är det inte dålig terräng. Inte heller är det ensamma mammor med barn som syns i dem. De kanske skulle behöva dem för säkra transporter och för att få utrymme att packa varor och barnvagn i. Jag upplevde tydligt att jag befann mig i gräddfilen när jag besökte Kenya i vintras, boende på ett flott hotell med pool. Jag besökte också ett slumkvarter där det bodde fler än tio i varje bostad, som var ca 10 kvadratmeter. Det var bostäder byggda av återvunnet material inte för miljöns skull utan för att det var det enda byggmaterial som fanns: papp, plåt, plast och trästumpar. Mat lagades över öppen eld, och vatten köptes per liter. 9 % av befolkningen har el i Kenya, samtidigt som vi här hemma diskuterar bredband åt alla och sjukdomar som elöverkänslighet. Fru talman! Jag läser ett stycke från Svenska Ord 1970: Man kan undra om barna nånsin får det som vi, om det finns jobb, om det finns mat, om det är drägligt där de bor. Finns det får och kor och vatten och luft?

Fru talman! Värmland är kronan bland Svea rikes länder, sjungs det ibland. Kanske är det så. Jag ska inte gå i polemik om den saken. Jag vet att det finns gott om lediga bostäder i Värmland för den som vill flytta dit, och sällan besväras man av bilköer på vägarna i länet. Jag som kommer från Stockholm har en annan vardagsbild att brottas med. Det är här vanligare med bilköer än framkomliga gator och vägar, beroende på brist på vägar. Vi har bostadsbrist, beroende på en misslyckad socialdemokratisk bostadspolitik, och vi har brist på vägar. Det måste finnas möjligheter att ta sig från bostaden till jobbet på ett vettigt sätt. En sak har stockholmarna gemensam med värmlänningarna. Vi har båda långa vägsträckor med undermålig kvalitet. Stockholmarna betalar varje år drygt 5 miljarder i fordonsanknutna skatter, skatter som ofta har sagts ha motivet att förbättra vägarna. Stockholmarna har fått tillbaka ca 1 miljard årligen i anslag till nyinvesteringar och underhåll av vägsystemet i Stockholmsregionen. Stockholmsområdet ökar årligen med ca 20 000 invånare. Det ställer stora krav på bostadsbyggande, kommunikationer och miljö. Vad säger då det för miljön ansvariga statsrådet om Stockholms kommunikationer? Så här säger Kjell Larsson i DN den 7 Även om vi satte sprätt på hela landets väganslag endast i Stockholmsregionen, vilket i och för sig är en orimlighet, skulle vi inte lyckas bygga bort bilköerna. Det skulle också tyvärr vara ganska fruktlöst att enbart satsa på utbyggnad av kollektivtrafiken; det leder bara till att de som redan nu väljer buss och tunnelbana ökar sitt kollektivåkande ytterligare, medan resten framhärdar i att ta bilen t.ex. till och från jobbet. Tidigare spräckte den socialdemokratiska regeringen den 7 februari 1997 ensidigt den överenskommelse om utbyggnad av Stockholms kommunikationer som kallades Dennisöverenskommelsen och som syftade till att förbättra regionens miljö, framkomlighet och ekonomiska utveckling. Sedan 1872 har det inte byggts någon ny järnväg över Saltsjö-Mälar-snittet i Stockholm. Man får ta sig ända bort till Kvicksund för att komma över Mälaren per tåg på annat sätt. Förutom möjligheten att nu delfinansiera en regionaltågstunnel under Riddarfjärden finns det inte några nya förslag härvidlag heller. Och när det gäller vägar föreslås i infrastrukturpropositionen i konkreta termer bara en sak, nämligen att man ska införa trängselavgifter. Trängselavgifter har tidigare avvisats av de flesta remissinstanserna bl.a. därför att de strider mot grundlagen. Det skulle nämligen innebära införandet av en ny kommunal beskattningsmöjlighet, i och med att avgifterna skulle gå till respektive kommun. Jag är övertygad om att socialdemokraterna skulle möta både förvånade och förbittrade reaktioner från sina väljare i de stora bostadsområdena söder om stan om man skulle genomföra ett förslag som verkligen minskar trängseln i innerstan. Det krävs 100-200 kr om dagen. Det skulle innebära att den som reser från sin bostad i söderort till sitt jobb i norrort skulle drabbas av 2 000-4 000 kr i ökad avgift i månaden. Av det hela kan man dra den slutsatsen att den enda gång som regeringen föreslår en utökning av den kommunala självbestämmanderätten, som omväxling till alla inskränkningar av den kommunala självbestämmanderätten, gör man det genom att föreslå en ny skatt som har avvisats som grundlagsstridig av viktiga remissinstanser. Regeringens avoghet mot Stockholm borde rimligen ha haft sina gränser. Landets starkaste tillväxtområde har sitt centrum i Stockholmsområdet. Östersjöregionen kommer av allt att döma att utvecklas starkt, och Stockholm har förutsättningar för att kunna utvecklas till ett starkt finansiellt och ekonomiskt centrum för hela Östersjöområdet. En stark tillväxtregion är inget hot mot landet i övrigt. Sverige behöver starka tillväxtregioner för att klara framtida samhällsfunktioner och medborgarnas personliga ekonomi. Effekterna av en tillväxtregion sprider sig till omgivningarna, men det har aldrig, fru talman, gynnat landet när en region har hindrats i sin utveckling. Detta borde vara ett memento för regeringen, särskilt i nuvarande konjunkturutveckling. Regeringen bör vidta åtgärder som underlättar och frigör bostadsbyggandet, vilket vi har motionerat om i andra sammanhang, och ge människorna i Stockholmsregionen möjligheter att ta sig fram på gator och vägar. Vi behöver vägar som gör det möjligt att utnyttja nya markområden på ett effektivt sätt för bostadsbyggande, och vi behöver avveckla trängseln i trafiken. Jag ska citera vad som faktiskt står i infrastrukturpropositionen på s. 59: "Stockholm lider av trängsel i kombination med bostadsbrist i sådan omfattning att det har hämmande effekter på näringslivets utvecklingsmöjligheter." Man konstaterar vidare: "Väl fungerande transporter inom Stockholmsregionen och med andra regioner och länder är därför en förutsättning för näringslivets utveckling inte bara i Stockholm och Mälardalen utan även i övriga delar av Sverige." Detta borde man också dra sina slutsatser av. Värna om Stockholmsregionen! Hela landet har nämligen nytta av det.

Fru talman! Jag tänkte bara ställa en fråga till Carl-Erik Skårman. Han säger att det bara finns två spår över Saltsjö-Mälar-snittet och att de byggdes 1872. Då tar han inte med de spår som har byggts under senare år. Jag pratar då om tunnelbanan, som faktiskt har fyra spår över det snittet, och tvärspårvägen som invigdes för bara något år sedan, som också har spår däröver och som har blivit väldigt populär.
Fru talman! Jag borde ha uttryckt mig mer precist. Några fler regionaltågsspår har vi inte. Vi har rikstågsspår och regionaltågsspår enligt 1872 års modell. Sedan har vi dessbättre fått mer lokala kommunikationer. Det är riktigt.
Fru talman! När det sedan gäller trängseln vet jag inte om det blir bättre av att man bygger cykelbanor i mitten av exempelvis Hornsgatan, som moderaterna i Stockholm har varit med om att se till att göra.
Fru talman! Jag kan mycket väl hålla med om att cykeltrafikens utveckling ställer speciella krav. Det vore en bra ordning om man kunde få exempelvis cykeltrafiken på Hornsgatan att gå på Krukmakargatan och Brännkyrkagatan. Det kräver emellertid mera insatser, därför att det kräver investeringar. Det krävs investeringar i nya cykelvägar om man ska få bort trafiken från Sveavägen och flytta den till Drottninggatan, där cyklisterna då kommer att slåss med fotgängarna. Men om man har resurser kan man göra det också.

Fru talman! Vi har här sedan kl. 14 diskuterat miljöfrågorna. Jag vill knyta an till det som Lars Lindblad talade om i början av debatten. Han försökte göra gällande att miljöproblemen handlade om uländernas ambitioner att få motsvarande standard som vi har. Det skulle vara det som var det avgörande miljöproblemet. Jag tycker att det finns skäl att påpeka att man kan titta på de utsläpp som vi har per capita. Vi kan säga att u-ländernas utsläpp är x. Motsvarande utsläpp för i-världen är tre till fyra x. De är alltså tre, fyra gånger större. Då kan det knappast vara u-länderna som är problemet utan i-världen, som har tagit för sig på ett sätt som inte är hållbart för världen. Min slutsats är att allt det vi i i-världen tillåter oss också måste tillåtas andra. Vi kan naturligtvis inte ta för oss av jordens resurser på ett sätt som gör att andra inte har möjlighet att utvecklas på samma sätt. Om vi har en bilstandard på x bilar per tusen invånare måste vi naturligtvis tillåta alla kineser och indier att ha lika många bilar. Det skulle betyda en bilpark som jordens miljö inte har möjlighet att tåla. Men det kan naturligtvis inte belasta kineserna och indierna, utan det måste belasta oss som har tagit för oss på ett sätt som inte är acceptabelt. Jonas Ringqvist pratade i sitt inlägg om de små insatsernas betydelse. Han talade om att lätta på gasen och tog upp en del andra exempel på att det är viktigt att vi gör små insatser som kan få stor betydelse för miljön. Jag delar den uppfattningen. Jag tror att en del av vårt problem är att alla, alla vi invånare, gärna vill se miljöproblemet som något som andra ska greja. Förut var det industrin som skulle göra förbättringar. Det var långtradarna som skulle minska utsläppen. Det var flyget. En del tycker att det är storstäderna och tätorterna som ska klara problemen. Ofta försöker man dock ställa sig själv vid sidan om: Jag erkänner problemet, men erkänner inte att jag är en del av det utan tror att det är andra som ska klara det åt mig. Det där kan man se exempel på. Industrin får ofta skulden för sådant som man numera inte är skyldig till. Industrin har gjort stora framsteg. Väldigt stora delar av de utsläpp som sker i dag svarar vi, individerna och hushållen, själva för. Vi kommer inte att klara Sveriges miljöproblem om vi inte också gör insatser som riktar sig till den enskilda individen. Det går inte att skjuta problemet till någon annan, utan vi måste också komma in på den delen. Storstäderna och tätorterna får ibland också skulden för problemen. Där vill jag bara säga att tre fjärdedelar av biltrafiken i Sverige sker i mindre tätorter eller på landsbygd. Inte ens i fråga om trafikens problem kan man alltså skylla ifrån sig i hela landet, utan det är också ett gemensamt problem. Vi i Stockholms län har t.ex. ett lägre bilantal per tusen invånare än vad landet i övrigt. Vi åker ett mindre antal mil än vad man gör i landet i övrigt. Ändå är allting ofta koncentrerat på vad som sker i Stockholms innerstad. Skårman gör sedan dessutom den kullerbytta som många gör när det gäller tätortstrafiken, nämligen att tro att det är Stockholms innerstad som är problemet. Sällan upptäcker man att det numera inte är i Stockholms innerstad som de flesta människor bor. Så var det en gång i Stockholms län: De flesta människor bodde innanför tullarna. Numera bor de flesta människor redan i Stockholms kommun utanför tullarna. Vi har ca 270 000 invånare innanför tullarna och ca 465 000 människor utanför tullarna i Stockholm. Går man sedan till länet handlar det om en miljon människor utanför tullarna. Ändå rör trafikdebatten hela tiden detta exklusiva område: innerstaden. Där bor rätt mycket höginkomsttagare. Där bor rätt mycket journalister som skriver om problemen. Vi andra bor utanför. De förslag på lösningar som nu kommer är ofta gamla förslag som har funnits tidigare då Stockholms innerstad var det ställe där människorna bodde. Vi har alltså en debatt som tar fasta på en gammal diskussion om hur man ska lösa ett gammalt problem som inte existerar längre. Skårman är inne på precis detsamma i sina inlägg. Man talar om trafikinfarkten i Stockholm, som om detta skulle vara ett växande problem i innerstadskärnan. Det är inte så. Det är inte så att trafiken faktiskt har ökat där. Det är förvånansvärt stabilt med trafiken just i innerstaden. Det som är anmärkningsvärt är vad som sker i ytterstadssnittet, dvs. om man går längre ut och mäter. Där ökar trafiken i Stockholm rejält. Men debatten och lösningarna finns fortfarande i innerstaden. Sedan måste jag få säga någonting om SL, detta beryktade företag som tror att man får mer kunder om man höjer månadspriset samtidigt som man ser till att trafikstandarden är dålig. Man har vagnar som inte går därför att det är trafikfel på dem, man har signalfel, det fungerar inte. Detta används som metod för att få nya kunder, har jag förstått. Nu senast ska man också höja priset på kupongerna. I Metro häromdagen läste jag: "SL vilseleder om biljettpris. - Priset på vissa resor har i realiteten ökat trots att priset på rabattkupongerna inte förändrats, skriver KO som uppmanar SL att höra av sig." Det är alltså falsk marknadsföring när den borgerliga majoriteten i Stockholms läns landsting försöker ge sken av att det är billigare att åka när man faktiskt har höjt priset. Jag skulle vilja fråga Skårman: Om man nu får en sådan här försämrad trafik med inställda turer och höjt pris, hur tror Skårman att det stimulerar åkandet med kollektivtrafiken? På vilket sätt bidrar detta till att få folk att gå över till kollektivtrafik? Målsättningen måste ju ändå vara att man i ett trängt läge, när det inte finns utrymme, väljer det som är mest kostnadseffektivt och det som är möjligt att genomföra på trafikområdet. Det är kollektivtrafiken som är satsningen i innerstadskärnorna om man ska klara problemet. Tack för ordet, fru talman!
Fru talman! Josefsson säger att innerstaden inte är någonting att diskutera men avslutar med att ta upp just innerstadsfrågorna. I ett avseende har han faktiskt rätt, nämligen när han säger att detta är gamla förslag. De förslag till trafikuppgörelse som hade diskuterats färdigt redan 1991 står fortfarande fast och ligger bra där de ligger. Det är dock ingen som vill genomföra dem eftersom regeringen den 7 februari spräckte den överenskommelse som var gjord, vilket var ett skott i vattenlinjen mot hela Stockholms trafiksituation. I denna överenskommelse ingick också ytterstaden med Förbifart Stockholm eller Västerleden, Yttre tvärleden, något som skulle ha varit väldigt bra för att minska trafiken i innerstaden. Då hade vi sluppit se socialdemokraterna föreslå en breddning av Klarastrandsleden och ta in all trafik rakt genom innerstaden, vilket för mig var mycket förvånande.
Fru talman! Jag var orolig att Skårman inte skulle begära replik, för jag hoppades på en sådan. Men han svarade ju inte på min fråga. Det var en massa annat, men inget svar på min fråga. De trafikplaner som Skårman säger kommer från 90-talet fanns med i 1966 års trafikplan. De fanns också med i den trafikplan som gjordes tidigare, dvs. den generalplan vi hade. De är egentligen inte alls förändrade sedan dess. Det jag försöker visa för Skårman är att situationen såg annorlunda ut när man gjorde de här trafikplanerna. Då bodde de flesta människorna i Stockholms innerstad. Nu bor de inte längre i Stockholms innerstad utan utanför. Vi har en miljon människor utanför Stockholms innerstad, och det måste naturligtvis påverka vår planering.
Fru talman! Jag vet inte med hur många procent det ökar. Jag vet däremot att Stockholm har den högsta andelen kollektivtrafik i rusningstimmen i Europa näst Zürich. Uppenbarligen är stockholmarnas benägenhet att åka med kollektivtrafik väldigt stor i alla fall. Risken är naturligtvis, om inte vägarna fungerar, att det blir högre belastning och förslitning på kollektivtrafiksystemet också. Det är riktigt som sägs här: Detta utreds 1966 1990. Ändå föreslår socialdemokraterna att trafiken ska gå mitt genom centrala stan, och regeringen föreslår att en Stockholmsberedning ska utreda det här vidare. Så inte lär vi komma till skott för att få bättre kommunikationer i Stockholm om vi ska ha nuvarande regering och socialdemokratisk dominans.
Fru talman! Uppenbart är Skårman nöjd med kollektivtrafiken i Stockholm. Den går bra och folk kommer ändå. Det kanske går med ytterligare utglesade turer och ytterligare höjt pris, enligt Skårmans modell. Är det metoden för att försöka komma ännu längre? Jag skulle häromdagen åka från Fruängen hit till Riksdagshuset. Den turen som jag skulle ha åkt med blev fördröjd en halvtimme på grund av vagnfel. Känns det igen? När jag skulle åka hem i går missade tunnelbanan min matarbuss i Sköndal. I anslutning till nästa tunnelbanetåg går ingen buss, vilket innebar att jag fick invänta tre tåg. Det tar alltså över en timme att åka tolv kilometer. Det är alternativet om jag inte har bilen med mig. Är det här en metod för att få oss att börja åka bil, eller tror ni att stockholmarnas toleransnivå är så hög att man kan fortsätta att lägga belastningar på oss?

Fru talman! Jag ska också tala om vikten av att utveckla kollektivtrafiken, speciellt i Stockholmsregionen. Jag tror att de flesta medborgare tycker att satsningar på kollektivtrafik är bra, därför att det är en satsning på det uthålliga samhället. Att åka tillsammans kan man säga är smart och ett måste om vi vill leva upp till de miljömål som vi har satt upp, bl.a. vad gäller koldioxidutsläpp, som har diskuterats här tidigare. Att åka tillsammans är också smart om vi vill se till folkhälsan: Olycksrisken är betydligt lägre i kollektivtrafiken än med privatbilism. Just för att alla är överens om det smarta vad gäller vår yttre miljö och folkhälsa har jag tänkt ta upp kollektivtrafiken ur ett annat perspektiv, nämligen tids-, barn och trygghetsaspekterna. Då upplevs den kanske inte alltid lika bra. Vi stressar som aldrig förr, inte minst gäller det för dem som bor i min valkrets, Stockholms län. Det finns t.o.m. unga par som tvekar att skaffa barn, inte på grund av att den personliga ekonomin är svag, utan på grund av brist på tid. Det var, fru talman, därför ingen tillfällighet att vi socialdemokrater i Stockholm i förra veckan lade fram ett förslag i nio punkter på hur människors stress ska kunna minska för alla oss som lever och verkar här. Det är ett bra program, som förutom om kollektivtrafik också handlar om insatser för att service, vård och omsorg ska fungera, om att slippa tidstaxor på dagis, om behovet av dygnet-runt-öppna myndigheter och om vårdcentraler som håller öppet när vanligt folk kan besöka dem eller ringa. Det är glädjande att många i Stockholms län har arbete eller studerar numera. Men resan till jobbet och skolan är ett äventyr i sig. Lång väntan, ibland inställda tåg, försenade bussar och krånglande tunnelbanor, om du inte väljer att sitta fast i någon bilkö. I Stockholms län har vi slutat att räkna ressträckor i mil och kilometer. Vi räknar dem i tid. Jag bor i bästa fall 45 minuter från Riksdagshuset. Att sträckan är cirka två mil spelar ingen roll. De så gott som dagliga förseningarna och därigenom missade kombinerade förbindelser gör att jag inte kan vara trygg när det gäller restidens längd. Det är oacceptabelt att många resenärer inte hinner till jobbet i tid på grund av inställda och försenade tåg. Eländet i pendeltågstrafiken och på Roslagsbanan måste få ett slut. Man kan säga att ont om tid är det gott om, speciellt när man väntar och väntar och väntar. Fru talman! Det har sagts tidigare att Stockholms län är ett expansivt område. Hit flyttar folk, och vi har ett positivt födelseöverskott. Vår befolkning ökar med ca 20 000 personer per år. De ska också med tåget, med tunnelbanan och bussen. Då förstår alla att det måste göras mer satsningar på kollektivtrafiken. Målet måste vara att öka turtätheten i hela pendeltågsnätet, att ersätta dagens slitna pendeltåg som ständigt havererar med nya, moderna tåg som har plats för fler passagerare. Dessutom krävs nya spårinvesteringar genom Stockholm. Vi måste få en tågtunnel genom "getingmidjan", och vi behöver bygga ytterligare tvärförbindelser. Fru talman! Ska vi hinna med och minska stressen måste vi kunna planera vår dag. Då måste tåg, bussar och tunnelbana gå som de ska. Kollektivtrafiken ska gå rätt och tätt. När jag reser med den ska det vara snyggt och jag ska känna mig trygg. Resenärerna ska inte behöva vara rädda när de åker gemensamt. Det ska finnas sittplatser när man behöver, och tidtabellerna ska hållas. Fru talman! Vår region är expansiv, som jag sade tidigare. Det innebär att regionen även växer utåt. Vår arbetsmarknadsregion expanderar till att omfatta östra Mellansverige. Men planeringen verkar inte riktigt hänga med. Sektoriseringen är alldeles för stor. Vägverket planerar för sig, Banverket för sig och de enskilda kommunerna, landstingen och länsstyrelserna för sig. Det förekommer ytterst lite samplanering av kollektivtrafik, näringspolitik, högskoleutbyggnad och bostadsförsörjning inom detta geografiska område. Vår region konkurrerar inte med Malmö eller Umeåregionerna. Nej, vi konkurrerar med övriga europeiska storstadsområden. För hela Sveriges bästa måste statliga organisationer tillsammans med kommuner, län, etc. kraftsamla till en samlad syn på kunskaps och innovationsmöjligheterna i östra Mellansverige. Rationella transportsystem för en tillgänglig och miljömässigt hållbar utveckling är viktiga delar i en sammanhållen strategi och även en förutsättning för fortsatt tillväxt i denna region. Det behövs snabbtågsstandard på vitala tågsträckor. För detta krävs ny spårkapacitet i Stockholm. För att få ordning på trafiksituationen behöver också satsningar på vägar med förbifarter etc. göras. Trafikslagen hänger ju samman. Då är det inte tillräckligt med enstaka förslag till förbättringar. För att finna bra lösningar för ett hållbart miljö och tillväxttänkande krävs ett systemtänkande som överskrider de traditionella gränserna för planering och en stor satsning på kollektivtrafik i vårt område. Fru talman! Vi måste alltså tänka i nya banor för kommande generationers skull. Kollektivtrafik är bra för barn, inte bara för att det är roligt att åka buss och tåg. Det handlar också om deras möjligheter att resa självständigt. Med en bra kollektivtrafik lär sig barnen relativt tidigt att resa, några till och från skolan och kanske ännu fler till och från olika aktiviteter. Att lära sig resa tillsammans i unga år möjliggör också ett kollektivtrafikresande senare i livet, om man lär sig att det fungerar. Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga att jag inte är emot privatbilism, men jag anser att det är smart ur många synpunkter att resa tillsammans. Det är ett klokt val såväl för miljön som för det egna välbefinnandet. Men om kollektivtrafiken ska vara ett första alternativ måste vi kunna lita på den. Trafiken ska gå rätt och tätt och kännas trygg och snygg. För barnens skull, det uthålliga samhällets skull och för att östra Mellansverige ska bli den kraftfulla region med porten mot öster som hela Sverige behöver, krävs en stor kraftsamling kring en utvecklad kollektivtrafik.

Fru talman! Vi behöver naturligtvis både bilvägar och järnvägar i Stockholmsregionen. Det är därför det är så viktigt med en regionaltågstunnel för att underlätta för trafiken genom getingmidjan. Det som i andra sammanhang är självklart att staten ska betala för övriga landet är inte självklart i Stockholm. Även om det är bra att det sägs i infrastrukturpropositionen att getingmidjan ska byggas ut för att kunna få en bra tågtrafik, skymtar bockfoten fram även där. På s. 111 står det att en förutsättning för utbyggnaden bör vara att regionala parter medverkar i finansieringen. För det första riktiga stora underlättandet för järnvägen sedan 1872 krävs det särskilt av Stockholm att betala mer pengar än av kommunerna i landet i övrigt. Vad tycker socialdemokraterna om miljöministerns följande uttalande att även om man satte sprätt på väganslagen för hela landet i Stockholmsregionen - vilket i och för sig är orimligt - skulle det inte gå att bygga bort bilköerna? Det skulle tyvärr också vara fruktlöst att enbart satsa på utbyggnad av kollektivtrafiken. Det leder bara till att de som redan väljer buss och tunnelbana ökar sitt kollektivåkande ytterligare medan resten framhärdar i att ta bilen exempelvis till och från jobbet. Detta sade Kjell Larsson i DN den 7
Fru talman! Det var många frågor på en gång. Min hållning i detta är naturligtvis att satsa både på vägar och på järnvägar. Men om järnvägen ska fungera behöver kapaciteten i getingmidjan utökas. Där är vi ense. Det är roligt att höra, för då kan arbetet komma i gång. Sedan går det att diskutera hur detta ska finansieras. Det är en senare fråga. Den tänker jag inte ta ställning till här. Jag tar ställning till att jag vill att det ska byggas snart.
Fru talman! Får jag då påminna om frågan om vad talaren tycker om det uttalande jag läste som Kjell Larsson, miljöministern, som företrädare för regeringen hade gjort.
Fru talman! Till skillnad från miljöministern tror jag att om det blir tillräckligt med investeringar i trafikinfrastrukturen i vårt län kommer det att bli en mer hållbar miljö omkring oss. Det är svar på frågan.

Fru talman! Det är alltid lika intressant att höra att problemet med kollektivtrafiken i Stockholm handlar framför allt om att det behövs nya spår och nya vagnar och inte bara att det är den borgerliga ledningen som ställer till med alla problem - om man ska tro på vad miljöministern sade tidigare. Christina Axelsson tar upp att det saknas en samsyn. Jag skulle vilja påstå att det i den här regionen finns en bred samsyn om behovet av vägar, järnvägar och bostäder. Min fråga till det regeringsföreträdande partiet är varför det inte kommer några pengar till nya vägar i Stockholmsregionen. Varför finns det inte pengar i propositionen för en tunnel för pendeltågstrafiken och getingmidjan? Varför sänks det inte några skatter så att det går att bygga bostäder i Stockholmsregionen? Varför ska vi som tar emot så många personer i Stockholmsregionen få stå för de kostnader de medför samtidigt som vi måste skicka i väg de pengar vi får in till övriga landet?
Fru talman! Catharina Elmsäter-Svärd vet, liksom jag, att vi nu har lagt fram infrastrukturpropositionen. Den innehåller 364 miljarder kronor till trafikinvesteringar under en tolvårsperiod. Självklart kommer det att komma pengar till Stockholm från dessa 364 miljarder. Det är en inriktningsproposition. Det innebär att man i nästa steg kommer att diskutera vilka leder som ska byggas först. Jag hoppas att det kommer att bli många väg och järnvägsbyggen i vår region.
Fru talman! Det är för väl att vi har fått den efterlängtade infrastrukturpropositionen. Den har dröjt och dröjt. Nu när den äntligen har lagts fram föreslås inte att dessa många miljarder ges ut förrän först år 2004. I år är det 2001. Vi behöver sätta fart redan nu. Problemen för Stockholmsregionen när det gäller vägar, järnvägar, getingmidjan och kostnader för bostäder har varit kända väldigt länge. Varför händer ingenting nu? Varför gör man ingenting? Varför ska det vara Stockholmsberedningar? Varför ska det väntas och avvaktas när vi vet hur situationen är?
Fru talman! Catharina Elmsäter-Svärd har säkert också läst i budgeten för de tre kommande åren och i infrastrukturpropositionen att man förskotterar 12 miljarder kronor. Redan nästa år kommer vi att kunna bygga en hel del. Björn Rosengren sade när han presenterade infrastrukturpropositionen att kanske fler kommer att bli irriterade på att det byggs så mycket och därmed kommer att utgöra hinder.

Fru talman! "67-åring får vänta 99 månader på operation." Så löd rubriken på ett TT-telegram häromdagen. I över åtta år ska Inger Syvertsson från Deje i Värmland behöva vänta på en åderbråcksoperation på sjukhuset i Karlstad. 99 månader! Det var beskedet hon fick från sjukhuset. Nu säger man på sjukhuset att det var "en olycklig formulering". Åtta år ska ingen behöv vänta - möjligen högst fem. Åtta år eller fem år för en enkel åderbråcksoperation - jag kan förstå att Inger Syvertsson trodde att beskedet var felskrivet. Hade Inger bott i Stockholm hade hon haft sex sjukhus att välja mellan som utför operationen inom tio veckor - ett par sjukhus t.o.m. inom en à två veckor. Åderbråck omfattas dessutom av den vårdgaranti som Stockholms läns landsting har och som gör att den som inte får vård inom tre månader alltid har rätt att få behandlingen utförd på landstingets bekostnad vid vilket annat sjukhus som helst, privat eller offentligt. Hade vi haft en nationell vårdgaranti i dag hade Inger inte behövt vänta i fem eller åtta år för att sjukhuset i Karlstad ska ha tid för henne. Då hade hon kunnat söka sig till inte bara sjukhusen i Stockholm utan också t.ex. till sjukhusen i Simrishamn, Kiruna eller Karlskoga, där väntetiden är under fem veckor. Tydligare än så kan inte skillnaden mellan borgerlig och socialdemokratisk sjukvårdspolitik illustreras, dvs. skillnaden i att ha rättigheter, valmöjligheter och alternativ - eller inte. En av de första åtgärder som en borgerlig regering kommer att vidta är att införa en nationell vårdgaranti. Då kan alla få vård i tid, även de som råkar bo i ett socialdemokratiskt styrt landsting. Fru talman! Borgerligt styrda regioner och landsting har uppmuntrat nytänkande och tagit hjälp av privata alternativ. Det har bidragit till att vårdköerna är kortare i borgerligt styrda landsting och regioner jämfört med socialdemokratiskt styrda. Förnyelsen har också varit betydelsefull för personalen. Enligt en nyligen genomförd enkät i Stockholms läns landsting är hela 97 % av personalen nöjda med beslutet att starta eget och ta över de vårdcentraler och andra vårdenheter där de arbetar. En tredjedel menar också att relationen med patienterna förbättrats sedan de startade verksamheten i egen regi. I en välkänd enkät utförd av Kommunalarbetareförbundet får privata arbetsgivare i äldreomsorgen på punkt efter punkt högre betyg än de offentliga arbetsgivarna av personalen. Det gäller allt från trivsel bland personalen till möjligheten att ägna mer tid åt de äldre. Fru talman! Även om mycket har gjorts i borgerligt styrda landsting och regioner för att förbättra sjukvården återstår naturligtvis fortfarande mycket att göra. Patienternas valfrihet behöver förbättras ytterligare. Vårdgarantin behöver utvecklas och kännedom om dess innebörd spridas till patienter och personal. Vårdgarantin är ett första steg mot en obligatorisk hälsoförsäkring som stärker patienten och ökar mångfalden. Att låta vården utföras av fristående aktörer är en läroprocess för både folkvalda och entreprenörer där ytterligare förbättringar kan ske. En av de stora utmaningarna är att utveckla vården till en attraktiv arbetsplats som gör att fler vill jobba i vården. Det är bara så vi kan klara de stora rekryteringsbehov vi står inför framöver. Svensk sjukvård har goda förutsättningar att kunna utvecklas till en sjukvård i världsklass, en sjukvård som kan ta till vara mänskliga och ekonomiska resurser, som kan samverka med näringsliv och utnyttja globaliseringens möjligheter. För att åstadkomma detta krävs både en öppenhet, en vilja och en förmåga att förnya och förbättra. Den öppenheten, den viljan och den förmågan saknar regeringen. I stället ägnar den sin kraft åt att bromsa, stoppa och förbjuda. För det är just det som Lars Engqvist och hans partikamrater i riksdagen har gjort sedan de fick makten. Det gäller allt från att avskaffa vårdgarantin och etableringsfriheten som den borgerliga regeringen införde till att förbjuda landsting att överlåta driften av ett sjukhus till en privat vårdgivare. De är mer intresserade av att slå vakt om de stora offentliga systemen som fungerar allt sämre än att faktiskt se till att människor får god vård i tid. Att det handlar om att slå vakt om systemen fick vi svart på vitt så sent som häromdagen när regeringen träffade en överenskommelse med Landstingsförbundet om hur tillgängligheten i vården ska kunna öka. Nu närmar sig valet, och då blir också detta med tillgängligheten en öm tå för socialdemokraterna. Så här skriver man, och lyssna nu noga: "För att tillgängslighetsproblemen i den planerade vården inte skall utvecklas till ett allvarligt trovärdighetsproblem för hela det svenska hälso och sjukvårdssystemet är det angeläget att förbättra tillgängligheten till denna vård." När regeringen alltså till slut tvingas att vidta någon form av åtgärder för att korta köerna i sjukvården är det inte för att människor som betalt sin sjukvård via skattsedeln har rätt att få vård i tid. Inte heller är det för att förhindra att patienternas hälsotillstånd försämras av att vänta. Och det är inte av omtanke om personalen, som även den slits hårt när organisationen inte fungerar. Nej, först när människor börjar förlora förtroendet för sjukvårdssystemet blir frågan om tillgänglighet ett problem för socialdemokraterna att ta itu med. Socialdemokraterna sitter så fast i ett systemtänkande att värnandet om centralstyrda landstingsmonopol blir viktigare än att den enskilde patienten får vård i tid. Resultatet ser vi. I de landsting där socialdemokraterna har styrt som mest är valfriheten som minst. Där makten är som störst är köerna som längst. Ändå åker Lars Engqvist och socialdemokraterna land och rike runt och varnar för sjukvården i Stockholm, där köerna är som kortast. Men vi hör aldrig ett varningens ord om sjukvården i t.ex. det socialdemokratiskt styrda Värmland, trots att människor där kan få vänta i fem eller åtta år på en operation som i Jag förstår inte hur Lars Engqvist får detta att gå ihop. Jag skulle därför slutligen vilja ställa följande frågor till Lars Engqvist. Jag önskar att han nu är ärlig och svarar på dem. Om Lars Engqvist skulle få nedsatt hörsel och behöva en hörapparat, var skulle han då vilja bo? I det socialdemokratisk styrda Jämtland där han vid Östersunds sjukhus får vänta i över tre år på hörapparat eller i det borgerligt styrda Stockholm där Sabbatsberg, Täby närsjukhus och Dalens närsjukhus löser problemet inom nio veckor? Om Lars Engqvist skulle få problem med höfterna, var skulle han då vilja bo? I det socialdemokratiskt styrda Värmland där han vid Arvika lasarett får vänta över två år på en operation eller i det borgerligt styrda Stockholm där Sabbatsberg och Karolinska opererar efter fyra veckor? Nu vet jag att livmoderframfall inte är någon risk för Lars Engqvist. Men om han nu kan tänka sig att hans hustru eller någon annan kvinna i hans närhet skulle drabbas av detta, var skulle han vilja att hon bodde någonstans? I det borgerligt styrda Stockholm där kötiden är fyra veckor vid S:t Görans sjukhus, Karolinska och Danderyds sjukhus eller i det socialdemokratiskt styrda Norrbotten där hon skulle behöva vänta i över tre år vid Sunderby sjukhus? Det ska bli intressant att höra Lars Engqvists svar.

Fru talman! Man kan ge olika bilder av den svenska hälso och sjukvården. Jag tänker i vart fall presentera två. Låt mig först konstatera att hälso och sjukvårdssektorn är den största allmänfinansierade sektorn i Sverige. En bild av sektorn kan vi få när vi gör en internationell jämförelse. Då intar svensk sjukvård ofta en tätposition i frågor som rör både kvalitet och tillgänglighet. Vår sjukvård är också kostnadseffektiv när vi jämför med andra länder. Det gäller särskilt när vi jämför med länder som har en stor andel privat sjukvård och länder där sjukvården betalas via försäkringar. Det pågår en ständig utveckling inom sjukvården. Vi kan i dag lindra och bota fler sjukdomstillstånd än någonsin tidigare. Utveckling pågår alltså, och det är bra. Det är den ljusa bilden av svensk sjukvård. Men naturligtvis finns det också en annan. 90-talet innebar stora nedskärningar samtidigt som sjukvården ständigt utvecklades. Det har inneburit att det i dag finns oönskade vårdköer. Det har också inneburit höga och ökade sjuktal bland personalen och brister i samverkan mellan olika vårdgivare och huvudmän. Låt mig konstatera att vi under den innevarande mandatperioden har börjat återskapa resurserna till sjukvården. Det finns också mer resurser i årets budget. Men det finns all anledning att anta att sjukvården kommer att behöva ytterligare resurser i en framtid. Det finns också ett behov att se över sjukvårdens organisation, skapa fungerande vårdkedjor och förstärka samverkan mellan olika vårdgivare. Vi menar att det är viktigt att utveckla den svenska sjukvården i offentlig regi. Sjukvården ska inriktas mot ett ökad patient och personalinflytande. Det ska ske i form av kortare beslutsvägar och långtgående och tydliga delegeringar. Men sjukvården ska även fortsättningsvis vara offentligt finansierad, ges efter behov och i huvudsak ske i offentlig regi. Den privatiseringsvåg som går som en löpeld genom borgerligt styrda landsting är ingen lösning på sjukvårdens problem. Det skapar i stället nya problem. För det första förlorar medborgarna det demokratiska inflytandet när besluten flyttas in i slutna styrelserum där varken personal eller patienter har tillträde. För det andra ska skattemedlen räcka inte bara till vård utan också till vinst till aktieägarna. För det tredje har det privata företaget den egna vinsten som primärt syfte och inte det som kan anses som samhällsekonomiskt mest gynnsamt. Vården kommer ur det perspektivet knappast att gynna de äldre, de psykiskt funktionshindrade, de hemlösa eller andra utsatta grupper som i en marknadsorienterad värld inte betraktas som lönsamma. För det fjärde göder privat sjukvård också privata sjukförsäkringar. Privata sjukhus börjar i dag samverka med försäkringsbolag. Vi kan se en snabb utveckling av de privata sjukförsäkringarna. Det har ökat från 40 000 försäkringstagare år 1996 till 115 000 försäkringstagare år 2000. De privata vårdförsäkringarna kan mer korrekt beskrivas som tillgänglighetsförsäkringar som utlovar att kösystem och de behovsprövade prioriteringarna inte ska vara giltiga. Vården ges inte längre med dessa utvecklade system efter behov utan efter plånbok. För det femte har en privat vårdgivare möjlighet att sälja sina tjänster till vem den vill, och då oftast till den som betalar mest. Det innebär att den prioriteringsordning som finns i dag sätts ur spel, nämligen att vården ska ges efter behov och först till dem som har de största behoven, dvs. de som är akut och kroniskt sjuka, de som har dödliga sjukdomar osv. Det finns konkreta exempel på det. När Karolinska sjukhuset i Stockholm, som är ett landstingsägt bolag, fick ny kapacitet på grund av nyinvesteringar, som betalats av skattepengar, i ortopedisk kirurgi så började man föra långtgående diskussioner med försäkringsbolaget Skandia för att utnyttja den nya kapaciteten. Man lovade att erbjuda operationer inom åtta veckor - trots att det i Stockholm var en väntetid på nästan 42 veckor för höftledsoperationer på övriga sjukhus. Skandias kunder skulle erbjudas en gräddfil förbi köerna. Några borgerliga partier satte stopp för detta, men Moderaterna hade velat fullfölja projektet. Vi kan också läsa i Helsinborgs Dagblad att Helsingborgs lasarett nu tar emot patienter med privat vårdförsäkring. Sjukhuset har träffat avtal med två bolag som lovar sina kunder snabb behandling. Försäkringsbolagen betalar mer för sina patienter och då blir rätten till vård en plånboksfråga där patienter värderas olika. Det pågår alltså ett systemskifte i vården i dag i de borgerligt styrda landstingen. Det är ett skifte som innebär att tillgången till vård kommer att styras av plånboken och att den solidariskt uppbyggda vården håller på att brytas upp. Vi menar att vården och omsorgen är en av de viktigaste - ja, kanske den viktigaste - delen i den generella välfärden. Den ska inte ha vinstintresse. Den ska i stället bygga på god vård till alla efter behov och på lika villkor. Visst behöver vården omorganiseras, men eventuella effektivitetsvinster som då uppstår ska återföras till sjukvården för att höja kvaliteten. Sjukvården behöver också långsiktigt ökade resurser. Vi har påbörjat detta under innevarande mandatperiod. Men långsiktigt utökade resurser går inte ihop med de gigantiska skattesänkningar som bl.a. Moderaterna föreslår. En offentligt finansierad vård kräver också goda skatteinkomster. I årets budget satsas ytterligare 1,25 miljarder kronor för att öka tillgängligheten i sjukvården. Det finns alltså goda förutsättningar för att landstingen ska kunna korta köerna utan att för den skull sätta prislappar på, eller sortera ut, patienter. Samtidigt satsas det pengar på att bygga ut primärvården så att annan sjukvård kan avlastas. Det bör också kunna påverka köerna. Det pågår alltså en utveckling av svensk sjukvård samtidigt som det hela tiden skapas nya möjligheter att bota sjukdomar. Det innebär att debatten om resurser och organisation ständigt måste föras. Men grunden för den debatten måste alltid vara den prioriteringsordning som finns i svensk sjukvård och som innebär att en 86-årig kvinna ska erbjudas en ny höftled på samma villkor som en 45-årig manlig datatekniker med försäkring. Vården ska ges efter behov!

Fru talman! Ingrid Burman säger att det finns olika bilder av svensk sjukvård. Sedan presenterar hon ett par fakta som jag, som vill lära mig mycket nytt i sjukvården, skulle vilja ha belysta. Hon säger att svensk sjukvård internationellt sett ligger bra till och väldigt långt fram. Enligt WHO:s undersökning som publicerades förra året ligger Sverige på 23:e plats, precis snäppet före Colombia. Ett tecken på att svensk kvalitet börjar sacka efter är det faktum att man inom OECD-området som standard gör en kranskärlsröntgen efter en infarkt för att kunna bedöma riskerna framgent. I Sverige gör vi inte det längre. Vi faller efter. Ingrid Burman säger sedan att vi är kostnadseffektiva. Men alla undersökningar där man tittar på vad läkare och sjukvårdspersonal gör och hur man nyttjar lokaler och apparater visar att man t.ex. i USA, där man har en BNP-del på 14 % och därmed skulle vara ineffektiv, i sak är effektivare. Men man har mycket högre löner - och det är det som förklarar skillnaden. Sverige har 20 % lägre löner än genomsnittet inom EU. Med den rörlighet som vi har kommer detta att påverka även oss. Vi är inte kostnadseffektiva i Sverige. Vi skulle kunna prestera mycket mer i sjukvården. Men har Ingrid Burman andra uppgifter så är jag tacksam om jag får dem.
Fru talman! Jag kan dela en synpunkt med Leif Carlson, nämligen att det är en förfärligt låg andel av BNP som tillförs sjukvården i Sverige. Tittar man på den andel som tillförs i USA ser man att den är betydligt högre. Det vore roligt om jag och Leif Carlson kunde vara eniga om att långsiktigt öka den andel som svensk sjukvård behöver. Om man tittar generellt på de patientgrupper som får del av den svenska sjukvården och jämför med det land som Leif Carlson nämnde, USA, så ser man att vi når många fler i Sverige. Vi erbjuder också befolkningen en vård med högre kvalitet. Nu har jag mina papper i bänken, men detta är fakta som jag vet att också Leif Carlson har tillgång till. Det är sant att vi behöver utveckla kvaliteten vidare. Vi behöver också se till att vi rankas högre på
Fru talman! Sveriges sjukvård har ungefär den andel av BNP som ett land med Sveriges ekonomi har. Det är bara att jämföra. Vi ligger mitt i, och det är inget konstigt med den del som vi har. Det som är problematiskt för Sverige är att vi har så låga löner. Vi ligger 20 % under EU-genomsnittet. Det betyder att om vi skulle komma upp i löner som gjorde att folk stannade kvar här och inte flyttade utomlands så skulle vi ha råd att producera mycket mer. Vi har inte en kostnadseffektiv vård på det sättet. Vi skulle kunna göra mycket mer för de resurser som svensk sjukvård får - det är alla hälsoekonomer överens om. Då måste vi göra något annat än att fortsätta med det system som nu har visat sig vara så ineffektivt men som Ingrid Burman så varmt försvarar. Det har visat sig vara fel. Något måste göras eftersom det faktiskt är på det sättet. Vi är inte särskilt kostnadseffektiva. Vi har ett låglönetillstånd för all vårdpersonal som måste korrigeras, och då måste vi göra något för att nyttja våra resurser bättre. Då kan man inte fortsätta på samma sätt och tro att mer pengar i den gamla dåliga maskinen ger bättre resultat.
Fru talman! Jag tycker alltid att det är roligt när jag kan vara enig på någon punkt med mina politiska meningsmotståndare. Den här gången ser jag att jag och Leif Carlson är eniga om att vi ska höja lönen för de offentligt anställda i svensk sjukvård. Det är bra. Men ska man göra det så tror jag inte att vi samtidigt har råd att sänka skatter för 80 miljarder kronor. Jag tror inte heller att det är effektivt att skicka ut sjukvården på marknaden och se till att de som utför vården till de lägsta kostnaderna, samtidigt som man skapar utrymme för vinst, vare sig kommer att gynna kvaliteten i sjukvården eller höja de anställdas löner. Där skiljer Leif Carlson och jag oss åt, men den skillnaden får vi väl leva med.
Fru talman! Ingrid Burman nämnde bara i förbifarten att det finns oönskade köer. Sedan ägnade hon inte fler ord åt det stora problemet i svensk sjukvård - att över 80 000 människor står och väntar på operation och har gjort det väldigt länge. De väntar år ut och år in. Man kan t.o.m. tvingas vänta i fem eller åtta år för att få en enkel åderbråcksoperation. Hon ägnar i stället sitt anförande åt att klanka på de landsting och de regioner som försöker göra någonting åt problemen i svensk sjukvård - de som försöker se till att människor kan få vård i tid. De utnyttjar all den kapacitet och de möjligheter som finns. Det är också dessa som erbjuder vården i egen regi. Vi vet sedan gammalt att Ingrid Burman är emot privata vårdgivare. Vi vet också vilket skälet för detta är. Hennes partisekreterare har ju sagt att det handlar om att man är rädd för att förlora ett viktigt politiskt kontrollinstrument. Och så är det! Det är Ingrid Burman som vill styra och ställa i svensk sjukvård. Men jag, som har människan som utgångspunkt, vill att människorna ska få styra och ställa i svensk sjukvård och att de ska få större inflytande. Om nu Ingrid Burman kan ändra sig när det gäller den uppfattningen, kan hon då också stödja en nationell vårdgaranti?
Fru talman! Jag ska försöka svara på i varje fall några av Chris Heisters frågor. För det första förstår jag inte hur vanliga människors inflytande kan öka genom att man flyttar besluten från öppna församlingar som Sveriges riksdag in i slutna styrelserum. Men det kan ju Chris Heister svara på, för hon har en replik kvar. Sedan handlar det om problemen med vårdköerna. Det är sant att det står alldeles för många människor i vårdköer. Det är därför som det också finns pengar i budgeten som heter tillgänglighetsmiljarderna som ska gå till att kapa dessa köer. Men det ska inte ske genom att vi åsidosätter den prioriteringsordning som finns. Det ska dessutom ske så att landstingen har ekonomi för detta. Målet är naturligtvis att man ska nå tre månaders väntetid, vilket 13 landsting redan i dag har sagt att man avser att göra.

Fru talman! Det som skiljer mig och Chris Heister åt är att Chris Heister har ett strikt uppifrånperspektiv och säger att nu ska Sveriges riksdag lagstifta om detta utan att skicka ut resurserna till landstingen. Vi säger att nu förstärker vi landstingens resurser så att de har möjlighet att sätta de här målen. Detta skiljer oss två åt. Det är sant. Sedan har Chris Heister stått här och redovisat en rad enskilda köer till olika operationer. Men generellt är köerna inte kortare i Stockholm än i andra landsting oberoende av vem som styr. Så är inte fallet, inte när det gäller den stora generella bilden. Jag har själv en mor i ett landsting som är styrt av socialdemokrater och vänsterpartister. Hon fick en starroperation så fort hon begärde att få det. Visst kan man plocka fram andra exempel, men det är inte intressant. Det är ju den generella bilden som är viktig, och den ska vi förbättra.
Fru talman! I vanlig ordning får vi höra ett anförande från Ingrid Burman som i stort sett talar emot andra alternativ än landstinget. Jag tycker att det är beklämmande att driftsfrågorna får så stort utrymme när det är patienterna som har ett antal stora problem i Jag blir också lite bekymrad när Ingrid Burman säger att privatsjukhus föder privatförsäkringar. Det skulle inte finnas en enda svensk som tog några försäkringar om man kunde vara trygg och lita på att sjukvården fungerade. Detta är enbart ett symtom på att det är något som inte fungerar. Man vill ha trygghet. Den siffran ökar ju. Det var en debatt mellan socialministern och medierna här i veckan. Där sade socialministern att den dagen vi kommer ned till tre månaders väntetid blir inte behovet av de här försäkringarna stort.
Fru talman! Det är just patienterna som står i fokus för en solidarisk sjukvård, och det är den prioriteringsordning som Chatrine Pålsson och jag gemensamt står bakom. Det innebär att man måste se till att sjukvården kan fungera för alla över hela landet. Det här bygger på att vi kan både tillföra resurser och ha en vettig organisation. Det är just detta som man kan se i den budget som riksdagen så småningom ska ta ställning till. Privata sjukhus säljer sina tjänster på en marknad. Det skapar gräddfiler för de människor som har plånböcker att betala med. Det är klart att det är en del av det som göder privata försäkringar. Den andra delen är om vi inte hinner bygga ut den offentliga sjukvården i takt med att vi lyckas hitta nya behandlingsformer.
Fru talman! Först vill jag säga att alla partier i Sveriges riksdag är överens om att sjukvården ska vara solidariskt finansierad, men det kan ske i olika driftsformer. Det är detta vi talar om. Ibland låter det som om Ingrid Burman pratar om det privata där folk betalar 100 000 för någonting. Så sker ju inte. Det är knappast någon svensk som har råd att betala allt. Det handlar fortfarande om en solidarisk finansiering med landstinget som huvudman, men i olika driftsformer. Jag tycker att det är viktigt. I den budgeten som ni har kommit överens om är det nollsummespel. Där har man ju tagit bort med ena handen och gett tillbaka med den andra. Kristdemokraternas förslag innehåller faktiskt 3 miljarder extra nästa år för vård och omsorg. Jag tycker att det är viktigt att man skiljer på de här frågorna så att man vet vad man talar om. Det får inte låta som om vi är emot en solidarisk finansiering, för det är alla partier överens om.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att Kristdemokraterna vill tillföra sjukvården mer pengar i sin budget. Jag tycker att det är mer bekymmersamt att man låter arbetsmarknadspolitiken och de som har akassa betala detta tillskott. Sedan gäller det driftsformer och hur det ser ut. Det som hände på Karolinska sjukhuset hände ju. Det var gräddfiler vid sidan av. Jag tror att Kristdemokraterna var med och satte stopp för detta, och det är ju bra. Men de som ni avser att regera med har ju en annan åsikt. Det som händer vid Helsingborgs lasarett händer ju. Visst är det så att när vi skapar privata driftsformer så öppnar vi också för gräddfiler och för att plånboken styr i stället för behoven. Det finns exempel på detta, och de går inte att bortse ifrån.
Fru talman! Jag blir lite fundersam när jag hör Ingrid Burman tala om privat vård. Jag känner inte igen den bilden. I mitt landsting är ungefär 40 % av husläkarna privata, dvs. de ingår i någon typ av bolag. Jag tror att de skulle bli väldigt upprörda om de hörde Ingrid Burman säga att de sätter den egna vinsten främst och inte ger människor vård efter behov. Det är min upplevelse av vården hos husläkarna i Västmanland. Det gäller både de landstingsanställda och dem som är anställda på något annat sätt. Jag tror faktiskt att de ger vård som är precis likadan. De ser till patienternas behov. Där finns inga gräddfiler. Jag tycker att det är en svartmålning som är lite upprörande från Ingrid Burman i talarstolen.
Fru talman! Jag känner inte till situationen i Västmanland. Jag ska inte yttra mig om den. Men jag kan tala om vad den yrkesmedicinska enheten inom samhällmedicinen har sagt när man har tittat på Stockholms läns landsting och privatiseringsvågen inom vården. Där har man i en nyligen framlagd rapport visat att de flesta yrkeskategorier inom sjukvården upplevt stora försämringar med ökad arbetsbörda, tidspress, mindre resurser och mindre inflytande. Det har drabbat framför allt kvinnliga distriktsläkare. Detta handlar alltså om primärvård. Om detta är en svartmålning, så går den tillbaka till den yrkesmedicinska enheten, och de brukar vara ganska sakliga i sina rapporter.
Fru talman! Det finns flera olika rapporter även inom privat vården. Det finns rapporter som talar helt emot det som Ingrid Burman säger här. Det finns rapporter som säger att man har betydligt större inflytande och betydligt större trivsel på arbetsplatsen vid de vårdcentraler som drivs av andra än landstinget. Det är väldigt många som söker sig dessa eftersom de känner att de trivs bättre. Dessutom skulle jag vilja ställa en sista fråga. Vad tror Ingrid Burman att det beror på att människor tecknar privata försäkringar?